Herr talman! Kjell-Olof Feldt sade att det här är en debatt som gäller förtroendet för de politiska partierna. Det är, tycker jag, en av de allra allvarligaste frågor som kan resas. Jag hävdar bestämt, herr ekonomioch budgetminister, att vi har stått för det vi gick ut med i valrörelsen. Jag har tidigare i dag sagt att det var ett kärvt och obekvämt budskap. Det är möjligt att det kostade oss regeringsmakten att tala om för svenska folket att man inte kan fortsätta att leva över sina tillgångar och att vi därför måste göra besparingar som också går in i de olika sociala trygghetssystemen men gör det på ett sådant sätt att de svagaste grupperna skyddas. Och Kjell-Olof Feldt vet mycket väl att det i varje besparing som vi har gjort har funnits inbyggt högkostnadsskydd och andra sådana spärrar som har undantagit dem som är särskilt beroende av de sociala trygghetssystemen. Den besparingspolitiken skulle vi ha fortsatt att föra om vi hade haft regeringsansvaret även efter årets val. Socialdemokraterna däremot sade i valrörelsen att man nu skulle ge svängrum i stället för de borgerliga svångremmarna. Hur blev det med det, Kjell-Olof Feldt? Jag frågar det eftersom ekonomioch budgetministern i dag särskilt tar upp frågan om förtroendet. Den 16-procentiga devalveringen innebar ingenting annat än den största reallönesänkning som vi har upplevt i Sverige. Det rör sig om en 5-procentig reallönesänkning i ett enda kliv. Det var inget svängrum, som de svenska löntagarna uppfattar det. Jag är övertygad om att på de många arbetsplatserna har man knutit näven i fickan och frågat sig: Var det detta som vi röstade fram? Den socialdemokratiska regeringen svänger praktiskt taget 180” och gör tvärtom mot vad man sade i valrörelsen. Låt vara att ni står fast vid dessa fyra vallöften, i varje fall t.v. Men eftersom jag inte fick något svar från finansutskottets ordförande om hur socialdemokraterna framöver vill angripa det växande budgetunderskottet vill jag ställa frågan på nytt och denna gång till Kjell-Olof Feldt: Inser inte ekonomioch budgetministern att man måste både angripa utgiftssidan och försöka befrämja tillväxtkrafterna? Om ni gör det kan ni inte bara gå förbi olika besparingar med tyngdi. Det rör sig om 7,5 miljarder kronor som ni nu tar tillbaka. Det blir tungt i det fortsatta budgetarbetet, om inte ekonomioch budgetministern inser att man måste ha det här dubbla greppet i den ekonomiska politiken.

Herr talman! Det är väl inte så bra, Kjell-Olof Feldt, att börja en debatt med att slå in vidöppna dörrar. Kjell-Olof Feldt frågar mig om jag inte har observerat att det finns en ekonomisk kris i världen och i Sverige. Jag vet inte om han inte var här när jag höll mitt huvudanförande eller om han inte lyssnade, men faktiskt ägnade jag hälften av det åt den ekonomiska krisen i världen och i Sverige. Det förefaller alltså som om jag hade uppmärksammat den. Kjell-Olof Feldt påstår också att vpk inte är intresserat av produktiva investeringar och av att hålla uppe det produktiva sparandet. Faktiskt var ett huvudtema i mitt inledningsanförande just kritiken mot den finansiella spekulationen och bristen på produktiva investeringar i världen och i Sverige. Det är också ett faktum som Kjell-Olof Feldt borde ha uppmärksammat, att vpk har ställt två huvudkrav i politiken under de senaste åren. För det första har vi krävt att man skulle skapa förutsättningar för 100 000 nya arbetstillfällen i den offentliga sektorn under de närmaste tre åren, vilket förutsätter stora investeringar som vi har föreslagit. För det andra har vi krävt ett stort investeringsprogram gällande den svenska industrin för hela 1980-talet, avseende att stoppa avindustrialiseringen och skapa möjligheter för åtminstone 100 000 nya arbetstillfällen inom den svenska industrin under 1980-talet. Visar det, herr Feldt, ointresse för frågan om produktiva Nr 50 investeringar? Kjell-Olof Feldts polemik på den punkten faller alltså platt till 15 december 1982 När man tittar på de alternativa förslag till finansiering som vi har ställt och som socialdemokraterna totalt har avslagit måste man fråga hur de förhåller sig till det produktiva sparandet i samhället. Vi vill, Kjell-Olof Feldt, ta bort representationsavdragen i skattesystemet. Det skulle ge staten hundratals miljoner kronor. Menar Kjell-Olof Feldt att de representationsavdrag som nu tillåts utgör ett bidrag till det produktiva sparandet, eller varför vill socialdemokraterna ha dem kvar? Är de mycket kraftiga skattelindringarna för högavlönade som ni tillsammans med folkpartiet och centerpartiet har genomfört ett bidrag till det produktiva sparandet i samhället? Jag tror att de verkar i motsatt riktning. Här finns alltså mycket att diskutera. Vi har vidare föreslagit en alternativ finansiering av de fyra vallöftena, som vi är överens med socialdemokraterna om att genomföra. Men socialdemokraterna vill inte acceptera våra förslag, och det tycker jag är dumt av dem. Vi har också krävt — jag skall återkomma till det — mera vittgående åtgärder för att hålla nere priserna på livsmedel över huvud taget. Också på den punkten har socialdemokraterna sagt nej.
Herr talman! Lars Tobisson beskriver nu momshöjningen som ett hot mot den sociala tryggheten och då särskilt för barnfamiljerna. Men jag såg ingenting av denna omsorg om barnfamiljerna när Lars Tobisson och hans parti satt vid makten. Då höjde man momsen med 4 9o i ett svep i stället för de2 90 som nu diskuteras. Jag hörde inte att man beskrev det som ett hot mot tryggheten. Under den borgerliga maktperioden sänktes reallönerna med 12 90. Jag såg aldrig Lars Tobisson stå i denna talarstol och fälla en enda tår över de påfrestningar som det eventuellt skulle ha inneburit för barnfamiljerna. Då var det helt all right. Vad menas med social trygghet, och vilken anknytning har begreppet till de förslag som vi nu diskuterar? Om den borgerliga linjen går igenom får den arbetslöse — och de arbetslösa blev nära 200 000 under den borgerliga regeringstiden — sin inkomst halverad när han förlorar jobbet. För den mannen eller kvinnan går det att tala om ett hot mot den sociala tryggheten. Vad det handlar om är nämligen om de arbetslösa skall få ett understöd, som gör att de inte drivs i väg till socialvården, vilket nu är fallet. Det är inte social trygghet, Lars Tobisson, om den som förlorar sitt jobb också förlorar halva sin inkomst. Det är vad debatten gäller. Debatten handlar också om de 10 000-tals ungdomar som fortfarande går utan arbete. Det gäller för oss att föra en politik som gör att de kan få ett jobb. De har nämligen ingen social trygghet alls. Många av dem vet över huvud taget inte vad det innebär. Jag tror inte heller att man kan tala om social trygghet för de arbetare i 33 industrin som, om er linje beträffande karensdagar i sjukförsäkringen vinner, ensamma får bära kostnaderna för att det blir sådana. Jag tror åtminstone att dessa arbetare upplever ett sådant system som en djup social orättvisa. Herr talman! Att någon längre tid försöka utbyta tankar i avsikt att nå enighet med moderater om vad social trygghet innebär förefaller mig inte helt meningsfullt. Även Nils Åsling grips ibland av ett socialt patos. Han hugger här tag i pensionärerna för att utnyttja situationen därvidlag. Vad har då striden om värdesäkring i pensionssystemet gällt? De borgerliga partierna införde en godtycklig och smygande reduktion av pensionärernas levnadsstandard. Man manipulerade med det prisindex som var basen i ATP-systemets värdesäkring. Därför gällde det här mycket mer än levnadsstandarden för pensionärerna ett visst år. Vi och en stor del av befolkningen tolkade detta som ett försök att slå sönder det pensionssystem som de borgerliga partierna en gång i tiden så hårt bekämpade. Man ville göra det ogenomskådligt och otryggt samt omöjligt för den enskilde att förutse vilken pensionsnivå han eller hon skulle uppnå. Det är därför, herr talman, viktigare att vi på nytt lägger fast grunden för ATP-systemet. Det vi nu gör är att öppet och klart deklarera att vi i ett ekonomiskt krisläge, med pensionärernas medverkan, måste fördela de uppoffringar som landet måste gå igenom på ett sådant sätt att de allra flesta bär dem — i annat fall klarar vi inte av detta. Men för den skull överger vi inte grundtanken i ATP-systemet, i pensionssystemet och i innebörden av värdesäkringen, inte heller fifflar vi och manipulerar med systemet. I en demokrati bygger mycket av det man kan göra på människors fria vilja att medverka — det är detta vi har uppnått — inte på att man smygvägen urholkar pensionärernas standard. Rolf Wirtén ville diskutera budgetunderskottet och hur vi skall avhjälpa det. Nu skall vi, om jag inte är fel underrättad, ha en debatt om det i morgon. Låt mig bara säga att jag kan svara ja på hans fråga om inte både besparingar och tillväxtbefrämjande åtgärder är nödvändiga i nuvarande ekonomiska läge. Just det. Det var därför som devalveringen blev grunden för den ekonomiska politik som den socialdemokratiska regeringen ville föra. Det var också därför som, och detta måste vara en stor besvikelse för våra politiska motståndare, devalveringen i stora kretsar bland de svenska medborgarna accepterades och sågs som en ganska följdriktig utveckling och i varje fall inte i något avseende stridande mot det politiska budskap och det ekonomiska program som socialdemokratin lade fram i valrörelsen. Jag har läst era tidningar — de borgerliga tidningarna — som försöker piska upp indignationsstormar, den ena efter den andra, men det blir inte mycket till blåst. Det måste bero på att väljarna faktiskt känner igen oss med den politik vi för och den politik vi sade att vi skulle föra. Slutligen till Carl-Henrik Hermansson. Han säger nu att han vill hålla uppe det produktiva sparandet. Det är litet märkligt att då som främsta insats i den politiken nu gå ihop med de borgerliga, vilket har antytts här, för att öka den privata konsumtionen. Hur manifesterar man på det sättet viljan att öka det produktiva sparandet? Förutom påståendet att man för en politik för ökat Nr 50 sparande, som i realiteten innebär ökad konsumtion, säger man att Onsdagen den ytterligare 100 000 nya jobb skall komma till i den offentliga sektorn. Vad 15 december 1982 kostar det, C.-H. Hermansson? Det kommer att kosta ungefär 10 miljarder i ökade offentliga utgifter. Är det inte värt att fundera på hur det offentliga samhället skall skaffa inkomster till att avlöna dessa 100 000 nya statsoch kommunalanställda? C.-H. Hermansson ställer också en retorisk fråga till mig, om han visar — m.m. ointresse för investeringar och sysselsättning. Nej, det påstår jag definitivt inte att C.-H. Hermansson gör, men jag har aldrig sett honom visa något intresse för hur allting skall betalas. Nu säger C.-H. Hermansson att vpk har en mängd förslag till att finansiera de sociala trygghetsförslag vi har. Jag tycker inte att det ligger mycket i detta. Representationsavdragen vill kommunisterna slopa; han säger att det är ett så kraftigt ingrepp mot den privata konsumtionen, och det kan det ligga någonting i. Jag vill bara peka på att någon effekt på statsinkomsterna ger inte denna åtgärd förrän 1985, om två år. Så är det med det mesta som kommunisterna föreslår — i den mån de någon gång vågar föreslå åtgärder som biter någonstans — att det inte ger effekter som hjälper oss i den statsfinansiella situation vi har. Vi är inte ointresserade av frågan om representationsavdragen — den har varit uppe många gånger till diskussion här i kammaren — men att säga att ett slopande av dem löser den statsfinansiella kris landet befinner sig är att göra sig skyldig till en betydande överdrift, för att uttrycka sig försiktigt.

Herr talman! Momshöjningen är bara en del av den ekonomiska politik som utgör ett hot mot den sociala tryggheten, Kjell-Olof Feldt. Vad ni socialdemokrater nu åstadkommer är ju att ni förvärrar obalansen på alla dessa viktiga områden. Er ekonomiska politik förstorar underskottet i bytesbalansen, förstorar underskottet i statsbudgeten, driver upp inflationen till en nivå som är två å tre gånger högre än i viktiga konkurrentländer. Med en så hög inflationstakt får vi också effekter i form av en ökad arbetslöshet. Kjell-Olof Feldt sade att när det tidigare har diskuterats om att reallönerna har sjunkit har jag inte haft ett ord att säga för att beklaga det. Det är nog, om Kjell-Olof Feldt tänker efter, alldeles galet. Jag har i flera debatter under de gångna åren varnat för reaktionerna bland de yrkesverksamma med den politik som förts men som socialdemokraterna velat föra ännu längre, nämligen att öka de offentliga utgifterna, höja skatterna och därmed beskära den ersättning för sitt arbete som man får behålla. Jag skulle vilja fästa kammarens uppmärksamhet på att Kjell-Olof Feldts inlägg i dagens debatt klart utvisar att den regering som berömmer sig av beslutsförmåga och handlingskraft i själva verket har en svag ställning. Minoritetsregeringar är definitionsmässigt svaga. Det visade de mittenregeringar som i olika skepnader förekom under den gångna sexårsperioden. Det visade den förra regeringen Palme under jämviktsriksdagens och Hagapoli 35 tikens dagar. De enda i den här meningen starka regeringar som förekommit sedan 1970 är de majoritetsregeringar där vi moderater har ingått. Jag tror inte att Kjell-Olof Feldt var här i tid på morgonen för att höra mitt första anförande. Där konstaterade jag att en klok utväg ur dagens dilemma för socialdemokraterna vore att ni står fast vid att de av er föreslagna åtgärderna måste finansieras och att ni godtar det förhållandet att det inte går att vinna majoritet i kammaren för hur de skall finansieras. Då blir allt vid det gamla, vid vad den borgerliga riksdagsmajoriteten i våras fastställde. Med hänsyn till utgiftsandelens storlek, skattetryckets höjd osv. — handen på hjärtat, Kjell-Olof Feldt, vore inte det bättre? Då skulle man också undvika den situationen att det i dag fastslås att de här områdena — pensionerna t.ex. —- inte i längden kan vara fridlysta. Hur var det? Jag fick inget besked efter min undran på den punkten i det förra inlägget.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt säger att jag visar ett socialt patos när det gäller pensionärernas situation mest därför att det — underförstått — är en politiskt opportun fråga att ta upp. Men det är en fråga som egentligen har en långt vidare syftning än att vara ett inslag i den mest aktuella och populära debatten. Det är på lång sikt en fråga om hur vi skall bemästra våra ekonomiska problem och hur vi skall värdera den aktiva generationens insats kontra vilka förpliktelser vi skall uppfylla gentemot de människor som har sin aktiva gärning bakom sig. Det är en stor fråga i vårt land — det råder inget tvivel om det. Jag försökte ta upp denna fråga i debatten här i kammaren den 21 oktober, då Kjell-Olof Feldt frankt, utan prut, sade att de utfästelser som socialdemokraterna hade gjort till pensionärerna om hundraprocentig kompensation för kostnadsutvecklingen skulle infrias. Det gick, som jag sade, en vecka, och sedan var man beredd att undanta den kostnadskonsekvens som ligger i devalveringen. O.K., jag kan förstå detta. Men tala då inte vitt och brett om att den förra regeringen sprang ifrån löften etc.! Ta ändå hänsyn till vad som nu är fakta i ert eget fall! Vi borde här kunna föra en allvarlig debatt. Är det rimligt att kompensera pensionärerna fört.ex. en oljeprisstegring, som ingen människa här i landet, i varje fall inte den aktiva generationen, egentligen kan kompensera sig för? Med Kjell-Olof Feldts vokabulär blir det en godtycklig och smygande sänkning av kompensationen till pensionärerna som den förra regeringen genomförde, ett manipulerande med index etc. Men att undanta devalveringseffekten är alltså högsta visdom. Låt oss, Kjell-Olof Feldt, samla oss i denna debatt till en mera realistisk attityd. Om man bedriver en aktiv stabiliseringspolitik är det utan tvivel rimligt att, som den förra regeringen gjorde, från kompensationsanspråk undanta sådant som inte är påverkbart inom vår ekonomi, sådant som beror av den internationella utvecklingen etc. Skall ni bedriva en realistisk ekonomisk politik kommer ni, förr eller senare, att även i det avseendet bli tvungna att springa ifrån vad ni i dag talar om som en definitiv sanning och ett löfte för. Nr 50

Herr talman! Ekonomioch budgetministern vill först i morgon diskutera budgetunderskottet. Det må vara. Jag noterar ändå med tacksamhet att vad han här sade var ett klart uttalande för ett anammande av den ekonomiska politik som jag försökte föra i det departement som Kjell-Olof Feldt nu har chefskapet för, dvs. att både befrämja tillväxtkraften och angripa utgiftssidan. Den intressanta frågan är dock hur denna förändring i den socialdemokratiska politiken, när man också skall attackera utgiftssidan, skall se ut. Jag kommer i fortsättningen att med stort intresse följa Kjell-Olof Feldts förslag i det hänseendet.

Jag tror att det är en realistisk prognos att säga: Skall vi på nytt kunna få balans i ekonomin, måste det bli en angelägenhet för hela det svenska folket, inte bara för de människor som finns ute i produktionen. Man måste också ta med den stora gruppen pensionärer i detta arbete. Här har socialdemokraterna gett löften som måhända kommer att innebära att de har bundit ris åt egen rygg. Jag skulle också, herr talman, gärna vilja peka på ett annat uttalande som ekonomioch budgetministern fällde i en replik här. Han menade att han fick ta över ett konkursbo. Det är mycket lätt för en nytillträdd regering att göra en sådan utsaga. Men om man tittar litet närmare på hur situationen ser ut vore det väl, Kjell-Olof Feldt, ändå just om ni erkände att det av er 1976 omtalade dukade bordet inte var något annat än en ekonomi som, i Sverige liksom i OECD-länderna i stort, var på väg in i en mycket svår kris. Denna kris har blivit alltmer uttalad. Ett allvarligt inslag i den svenska ekonomin var naturligtvis den kostnadsexplosion som socialdemokraterna ”lagade till” under det tidigare regeringsinnehavet. Vi fick under ett antal år försöka att bit för bit korrigera den socialdemokratiska politiken. Nu har vi, herr talman, OECD:s experter bakom oss när vi konstaterar att vi har lyckats få ned kostnadsläget till det läge som det hade i början av 1970-talet. Det är en bra grund för att på nytt starta en tillväxt i svensk ekonomi. Nu gäller det att socialdemokraterna håller denna kurs.

Herr talman! Nej, Kjell-Olof Feldt, så mycket sups och äts det inte på statens bekostnad att det räcker för att lösa den statsfinansiella krisen. Det har vi inte inbillat oss, även om det är rätt mycket pengar som går åt. Vi har därför även framställt andra förslag än att man skall avskaffa representationsavdragen. 37 Vi föreslår en hårdare beskattning av de stora förmögenheterna. Vi vill att man helt skall ta bort de statliga subventionerna till skatteoch aktiefondssparandet, vilket även socialdemokraterna ville tidigare. Vi vill ha en särskild skatt på företagens investeringar utomlands och andra skatteskalor än dem som regeringen och de borgerliga mittenpartierna har kommit överens om. Allt detta ger pengar. Vi vill alltså inte öka budgetunderskottet med 4-5 miljarder kronor, som finansministern påstod i sitt första anförande. Vad gäller den offentliga sektorn är vi anhängare både av besparingar och av utvidgningar. Vi vill exempelvis spara på anslagen till JAS, det nya militärflygplanet. Det ville också socialdemokraterna tidigare, när de var i opposition. Hur det är i dag vet jag inte riktigt. För oss kvarstår det som en viktig målsättning att där spara pengar — och det är många miljarder som det handlar om. Det blir naturligtvis lönekostnader om man skall öka antalet jobb i den offentliga sektorn, men det ger också skatter till staten. Jag är litet förvånad över att Kjell-Olof Feldt från sina teoretiska utgångspunkter var så kritisk mot vårt förslag på denna punkt. Jag trodde att det var allmänt erkänt av människor med en sådan ideologisk utgångspunkt som Kjell-Olof Feldt och jag har att den största förlusten för ett samhälle är att folk går arbetslösa. Vi har i dag, som alla vet, många hundratusen människor som går utan arbete. Om vi kan sätta dem i jobb — och här anser jag att regeringens nya investeringsprogram, som vi också har stött, är ett framsteg — är det ett bidrag till samhällsekonomin, inte en kostnad. Det måste vara den grundläggande utgångspunkten. Kjell-Olof Feldt frågade också varför vi för ett år sedan var motståndare till en generell sänkning av momsen. Jag tittade i vår motion från det tillfället. Det krav som vi då ställde är faktiskt detsamma som vi i dag ställer — vi arbetar på samma linje. I stället för att generellt sänka momsen ville vi att man skulle inleda ett borttagande av momsen på livsmedel. Det var det vi föreslog och slogs för, och det slåss vi för också i dag. Jag är förvånad över att regeringen inte kan lämna något gensvar på vårt förslag att satsa ytterligare 500 milj.kr. för att ta bort hela effekten av momsstegringen på livsmedel fram till den 1 juli och att göra en snabbutredning om en differentiering av momsen.

Herr talman! Lars Tobisson påstår att de enda starka regeringar Sverige har haft under lång tid var de trepartiregeringar där moderaterna satt med. Ja, de var inte starkare än att de sprack, Lars Tobisson, den ena efter den andra, och ställde till ett ganska stort elände i svensk politik och svensk ekonomi. Det är klart att även en socialdemokratisk regering kan hamna i den situationen. Men det gäller bara under den förutsättningen att moderater, folkpartister, centerpartister och kommunister går ihop för att tillsammans blockera en väg ut ur den ekonomiska krisen. Det är denna sammansvärjning i riksdagen som krävs för att en situation liknande den som borgerliga regeringar hamnade i gång efter annan skall uppstå. Det krävs att moderater och kommunister går på samma linje. Nr 50 Sedan säger Lars Tobisson — och det har han förträffligt rätt i — att om de Onsdagen den borgerliga vinner så förblir allt vid det gamla, dvs. den politik som de 15 december 1982 borgerliga står för på det sociala området. Det är då typiskt att ingen av de borgerliga representanterna, och för den delen inte heller C.-H. Hermans Upphävande av son, har tagit upp vad det innebär för avtalsrörelsen, för den ekonomiska — beslutet om utvecklingen i landet och för näringslivets situation om det förblir vid det karensdagar, gamla. Alla känner väl till, antar jag, att de stora löntagarorganisationerna — mm.m. har knutit sin uppläggning av avtalsrörelsen vid den förutsättningen att det inte blir några karensdagar i sjukförsäkringen och att inte ytterligare bördor läggs på de arbetslösa, något som i sista hand får betalas av de fackliga organisationerna själva. Det är märkligt om man i Sveriges riksdag inte inser vilket ansvar man tar på sig i ett för landet kritiskt läge i och med att man slår sönder eller i varje fall allvarligt försämrar möjligheterna till en fredlig och samhällsekonomiskt ansvarsfull uppgörelse på lönemarknaden. Det berörs inte med ett ord. Det är bara en sak jag vill säga till Nils Åsling. Han påstod här tidigare att jagien debatt som han och jag haft i riksdagen skulle ha lovat pensionärerna full kompensation för devalveringen. Det är ett präktigt felcitat, Nils Åsling. Vad jag sade då var att vi håller vårt vallöfte att återställa värdesäkringen, och det kommer att ske fr.o.m. 1984. Jag utlovade ingen full kompensation för devalveringen. Tvärtom sade vi den 8 oktober när devalveringen genomfördes att den måste bäras av alla — ingen i landet kan kompensera sig bort från devalveringens verkningar. Det sade vi redan då, och det var före den där debatten som Nils Åsling och jag hade. Rolf Wirtén tyckte att jag nu ställde upp på den ekonomiska politik som han ville föra. Det skulle vara olyckligt för Sverige om jag gjorde det. När Ingemar Mundebo, en partivän till Rolf Wirtén, tillträdde som budgetminister hösten 1976 övertog han en budget med ett underskott på 6 miljarder kronor. Jag övertar en budget med ett underskott på 90 miljarder kronor. Om detta är ett resultat av herrar Mundebos och Wirténs framgångsrika kamp mot att hålla tillbaka de offentliga utgifterna, måste de ha fört den kampen utan att se vart den ledde. Och det har blivit ännu värre. Innan Rolf Wirtén avgick påstod han att underskottet detta budgetår skulle bli 78 miljarder. Det blir större, avsevärt större. Men det beror på att de gamla räkningarna från den borgerliga tiden nu måste betalas, allt det ni stuvade undan före valet. Räntekostnaderna för staten blir 6 miljarder större än vad Rolf Wirtén berättade för riksdagen. Det låg och väntade förluster i statliga företag på ungefär 8 miljarder. Sysselsättningen blev avsevärt sämre än vad man påstod före valet. Det har kostat ytterligare 4 miljarder bara att hålla arbetslösheten någorlunda oförändrad. Vi har upptäckt en rad andra felkalkyler, om bostadslånen, statens järnvägars förluster, Samhällsföretag osv., på ytterligare 2 miljarder. Det blir summa 20 miljarder kronor, i stort sett i gamla räkningar, som nu måste lösas in. Det var de fynd jag gjorde i budgetdepartementet, Rolf Wirtén, när jag 39 började lyfta på pappershögarna och titta i kassaböckerna. Jag vet inte om jag skall uttrycka någon tacksamhet över kvarlevorna efter den borgerliga tiden. Det kommer att bli dyrt för svenska folket, för oss alla, att betala. Jag vill säga till C.-H. Hermansson att det är alldeles riktigt att vi i vissa delar har samma syn på den fördelningspolitik som måste föras i det rådande läget. Vi föreslår en skärpning av förmögenhetsskatten. Vi föreslår att skattesubventionerna till sparandet minskas, genom att insättningarna på skattesparkonto och skattefondkonto samt utdelningen på aktier inte ges samma skattereducerande effekt som tidigare. Vi föreslår dessutom en extra skatt på aktieutdelningen i företagen. Allt detta föreslår vi i syfte att markera att fördelningen av uppoffringarna måste vara rättvis. Men vi har aldrig hävdat — och det är där vi inte kan förstå er kommunister — att dessa förändringar ger några pengar för ökad konsumtion i landet. Vi har sagt att alla dessa pengar måste återinvesteras, därför att det handlar om en omfördelning av sparande och förmögenhet. Det ger inget utrymme för ökad konsumtion. Nu säger C.-H. Hermansson att man tycker att vi också i dag kan ha den momsnivå vi hade för ett år sedan och att det enda man gör är att motarbeta moms på maten. Men jag har försökt betona att den skattehöjning som nu är aktuell icke kommer att höja priserna på baslivsmedel, eftersom de subventioneras. Mot bakgrunden av det läge vi nu befinner oss i är det en relativt långtgående åtgärd att göra detta. Om det är så att hela frågan i grunden för kommunisterna gäller nivån på livsmedelssubventionerna, har jag svårt att förstå att detta skall föranleda kommunisterna att slå följe med moderaterna, för att driva en helt annan politik. Det gäller ju inte bara momsen. Faller förslaget om momshöjning så blir det karensdagar i sjukförsäkringen, får de arbetslösa nöja sig med halva ersättningen osv. Det är ju en rent borgerlig politik som ni har talat för offentligt de senaste dagarna, när ni går ut och säger att ni inte vill ha moms på maten eller, som C.-H. Hermansson nu formulerar det, att ni vill ha ytterligare några hundra miljoner till matsubventioner. Vårt förslag innebär en höjning av matsubventionerna med ca 250 milj.kr. Herr Hermansson kräver en höjning med 500 miljoner, och skillnaden mellan förslagen föranleder honom att vilja föra en rent borgerlig politik. Huruvida man än en gång skall utreda om momsen kan delas upp, så att den blir olika hög på olika varor, är naturligtvis ingen principfråga. Vi har förvisso utrett vårt skattesystem åtskilliga gånger. Vi utredde den här frågan för tio år sedan, och vi kan naturligtvis se över den än en gång för att klargöra vilka förutsättningar som föreligger och vilka konsekvenser som uppstår vid en ändring av den nuvarande momsen. Vi har utomordentligt svårt att inse att vänsterpartiet kommunisterna för att få till stånd en utredning och något ökade matsubventioner är beredda att gå samman med de borgerliga och föra en rent borgerlig politik, innebärande social nedrustning.

Herr talman! Socialdemokraterna är grossister i skattehöjning. Till alla andra skattehöjningar som vi skall diskutera i morgon föreslår nu regeringen en 2-procentig momshöjning för att finansiera de i mitt tycke alldeles förhastade vallöftena, enbart dikterade av önskan att komma tillbaka till makten. Redan nu har vi en alldeles för stor offentlig sektor — mer än 65 Jo av bruttonationalprodukten. Genomförs nu de fyra vallöftena ökar transfereringarna och därmed också den offentliga sektorn ytterligare. Som alla vet har de statliga utgifterna vuxit betydligt snabbare än inkomsterna, vilket medfört ett enormt och växande budgetunderskott. Detta underskott är i nuläget mer än 11 000 kr. per svensk. Detta är en svindlande summa, som verkligen borde stämma till eftertanke. Vi har det högsta skattetrycket inom OECD-området och säkerligen också det högsta i hela världen. Alla vet att vi inte kan höja detta skattetryck ytterligare utan utomordentligt negativa konsekvenser för arbetsviljan, för skattemoralen och för viljan och förmågan att starta och driva företag — och företagsamheten är ju så ytterligt viktig för bevarandet av vårt välstånd. Devalveringen kommer att höja prisnivån 1983 med ungefär 5 96, vilket i sig är ytterst oroväckande. Om man nu till råga på allt detta höjer mervärdeskatten med 2 26, späder man på inflationen med ytterligare 1 90, vilket vi från moderat håll inte kan acceptera. I inflationens spår följer en avmattning av konjunkturen och ganska säkert en därmed följande högre arbetslöshet. Det är också att märka att momshöjningen i detta fall ingalunda är något konjunkturkorrigerande medel. De kanske fyra miljarder man får in är i stället avsedda att öronmärkas. De skall finansiera de fyra vallöftena om slopandet av karensdagarna, återställandet av värdesäkringen av pensionerna, höjningen av värdet av arbetslöshetsförsäkringen och höjningen av statens bidrag till den kommunala barnomsorgen. Det är således självfallet fråga om åtgärder som är tänkta att vara bestående framöver. Därigenom är naturligtvis också avsikten att momshöjningen skall vara permanent, vilket gör det hela än olustigare. I massmedia har det förekommit många turer om hur voteringsordningen kommer att bli i momsfrågan, om socialdemokraterna tänker bita huvudet av skammen och försöka taktikrösta fram vpk:s förslag till ett huvudalternativ mot regeringens osv. Det hart.o.m. ifrågasatts om det över huvud taget blir möjligt att rösta bort en momshöjning trots att det, åtminstone just nu, uppenbart är en majoritet av kammarens ledamöter som inte vill höja momsen.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

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 14 behandlas frågan om en höjning av mervärdeskatten från nuvarande 17,7 90 till 19 90. Eftersom mervärdeskatten utgår även på skattebeloppet, blir procentsatsen i handel 23,46 26 mot nuvarande 21,51 20. När den socialdemokratiska regeringen nu föreslår en höjning av mervärdeskatten så är det för att med denna höjning finansiera en del av de vallöften som socialdemokraterna i valrörelsen gav åt vissa grupper i samhället. BI. a. lovade man att riva upp riksdagsbeslutet från hösten 1980, vilket innebar att man vid fastställande av basbeloppet inte längre skulle ta någon hänsyn till förändringar i det allmänna prisläget beträffande indirekta skatter, tullar, avgifter och ändringar i energipriser samt att tillägg skulle göras för eventuella subventioner. Jag vill här ställa frågan: Anser verkligen socialdemokraterna — även nykterhetsvännerna — att det finns motiv för att en höjning av skatten på alkoholhaltiga drycker automatiskt skall höja det index som ligger till grund för basbeloppet? Ännu mera besvärlig blir situationen för den regering som av konjunkturpolitiska skäl höjer mervärdeskatten för att dämpa efterfrågan. Vad blir slutresultatet om stora grupper automatiskt skall få kompensation för en sådan höjning? Socialdemokraterna tvekar ju också själva när det gäller att uppfylla löftet till pensionärerna. Först 1984 skall förslaget tillämpas i sin helhet, och ingen kompensation skall ges för den fördyring som devalveringen medför. I verkligheten innebär detta att man på sikt skall kompensera för den ändring som den borgerliga regeringen gjorde 1980, men att däremot ingen kompensation alls skall lämnas för den kostnadsökning som följde på den socialdemokratiska regeringens 16-procentiga devalvering. Momsen skall enligt socialdemokraternas förslag användas för att finansiera kostnaderna också för de andra vallöftena, vilka är borttagande av karensdagarna i sjukförsäkringen samt ändringar i arbetslöshetsersättningen och statsbidraget till barnomsorgen. Jag skall inte gå in på dem — representanter för resp. utskott återkommer säkerligen till dessa. Enligt propositionen skulle höjningen av mervärdeskatten innebära en inkomstförstärkning för staten på 4,5 miljarder. Andra experter säger att beloppet torde ligga 1 miljard lägre, vilket är värt att observera. Vad blir då konsekvenserna ur fördelningspolitisk synpunkt, därest riksdagen skulle bifalla regeringens förslag? Ur låginkomsttagarens synpunkt, och även för den som endast har folkpension som inkomst, blir den omläggning som socialdemokraterna föreslår direkt negativ, speciellt om vederbörande konsumerar hela sin inkomst. Kompensationen till pensionärerna blir med den utformning den fått med ett extra tillägg på 300 kr. å basbeloppet ytterst begränsad för den som har enbart folkpension eller en låg tilläggspension, medan däremot höginkomsttagaren genom ATP-systemets Nr 50 konstruktion får ett betydligt större utbyte av förslaget. Onsdagen den Ser man på de ändringar som genomfördes av de borgerliga regeringarna, 15 december 1982 finner man att låginkomsttagarna skyddades genom speciella åtgärder, exempelvis av pensionstillskotten. Samma sak gällde sjukförsäkringsreformen, och det är något märkligt att skatteutskottets socialdemokrater har tagit till så starka överord i betänkandet att de talar om social nedrustning. Detta gör de i ett tidsskede när vi ändå vet att det med nuvarande ekonomiska utveckling, med hög inflation och återhållsam löneutveckling, inte kommer att dröja många år förrän den situationen uppstår att den totala pensionen i en del fall kommer att bli lika stor, eller t.o.m. större, än slutlönen. Anledningen till detta resultat är ju att tilläggspensionen regleras efter inflationsutvecklingen, och när inflationen är högre än löneutvecklingen uppstår nämnda resultat. Med hänsyn till denna faktiska utveckling och med tanke på de åtgärder som vidtogs av den borgerliga majoriteten för att skydda låginkomsttagarna är det ganska omotiverat att, som socialdemokraterna gör, tala om tidsperioden som en tid med social nedrustning. Från handelns synpunkt är det olämpligt att ändra momsen under julhelgen. Även från konjunkturpolitisk synpunkt är det felaktigt att nu föreslå en höjning av mervärdeskatten. Vi har i dag en svag efterfrågan både här hemma och i utlandet. För att underlätta exporten genomförde regeringen Palme den 16-procentiga devalveringen. Vilken verkan den kan ha för exporten återstår att se. Ett är säkert: Efterfrågan utomlands är ytterst begränsad. Ett annat är också säkert: Devalvering innebär att priserna på importvaror stiger, och detta gäller också så nödvändiga varor som eldningsolja. Att då, utöver den prishöjning som devalveringen medförde, också höja mervärdeskatten med 2 20 innebär en ytterligare fördyring och medför sannolikt en ytterligare minskning av efterfrågan på hemmamarknaden, vilket i sin tur medför problem för sysselsättning och näringsliv. Om vi fullföljt den ekonomiska politik som centeroch folkpartiregeringen förde, hade vi inte behövt ställas inför ett förslag om höjning av mervärdeskatten. Centern gav inte i valrörelsen några löften som kunde tvinga fram skattehöjningar. Centern biträder inte något av de fyra vallöften som socialdemokraterna gav i valrörelsen, och därför har centern ingen anledning att biträda förslaget om en höjning av mervärdeskatten. Tvärtom anser vi att en höjning av mervärdeskatten skulle ha, som jag framhållit i mitt anförande, ha en klart negativ effekt. Med anledning av den diskussion som uppstått angående propositionsordningen vid ställningstagandet till skatteutskottets betänkande nr 14 förutsätter jag att riksdagen först får ta ställning till frågan om en höjning av mervärdeskatten i enlighet med yrkandet i reservation 1. Herr talman! Som framgått av vad jag anfört motsätter sig centern bestämt en höjning av mervärdeskatten, och jag yrkar därför avslag på skatteutskot 43

Herr talman! Folkpartiet motsätter sig en momshöjning. Den leder till ytterligare prishöjningar och driver därmed upp inflationen ytterligare, utöver vad den 16-procentiga devalveringen gör. Vi kommer under nästa år att få en inflation som är tvåsiffrig, medan den med den tidigare regeringens ekonomiska politik skulle ha stannat vid ett ensiffrigt tal. Vår uppfattning är alltså att det är bättre att spara på statens utgifter än att höja momsen. Det finns också ett annat skäl mot momshöjning. Den är nämligen, precis som den nye TCO-ordföranden Björn Rosengren har påpekat, ett direkt hot mot sysselsättningen. När momsen stiger minskar ju människors köplust, och då sjunker efterfrågan också på svensktillverkade varor. Då får den svenska hemmamarknadsindustrin lägre avsättning, samtidigt som omsättningen i handeln minskar. En sådan utveckling skulle man möjligen kunna klara i en högkonjunktur. Men i nuvarande konjunktursituation blir effekten ofrånkomligen ökad arbetslöshet, både inom hemmamarknadsindustrin och inom handeln. Får jag påminna om att riksdagen för drygt ett år sedan beslöt att sänka momsen med ca 2 26. Det var något mindre än vad den dåvarande regeringen hade föreslagit. Syftet med momssänkningen var att stimulera ekonomin. Nedgången i handeln under delar av år 1981 hade varit större än vad man hade förutsatt, och regeringen ville med momssänkningen öka efterfrågan och därmed också höja omsättningen i handeln. Det var då fortfarande självfallet fråga om en minskning av den privata konsumtionen. Denna del av den tidigare regeringens ekonomiska politik blev framgångsrik. Nedgången inom handeln kunde brytas, och en svag uppgång kunde skönjas inom dagligvaruhandeln under den första delen av år 1981. Socialdemokraterna var då emot sänkningen av momsen, och det gällde ju också vpk. Men om momssänkningen den gången inte hade genomförts, så hade resultatet blivit en större minskning av den privata efterfrågan än vad som skedde under 1982, och därmed hade det lett till ökade problem och ökad arbetslöshet inom både handeln och hemmamarknadsindustrin. Socialdemokraterna fullföljer nu denna sin inställning genom att föreslå en momshöjning. Den kommer då att leda till en minskning av den privata efterfrågan och kommer därför att skapa ytterligare problem för hemmamarknadsindustrin och för handeln. Momshöjningen leder emellertid inte bara till sysselsättningsproblem för hemmamarknaden och handeln utan också till problem för exportindustrin genom att momshöjningen driver upp inflationstakten inom landet och därmed höjer det inhemska kostnadsläget. Höjd moms är därför i nuvarande konjunkturoch sysselsättningsläge en åtgärd som bidrar till ökad arbetslöshet. Låt mig som exempel ta en industribransch som jag har lärt känna relativt väl, nämligen tekoindustrin. I flera decennier har ju tekoindustrin haft problem med att hålla produktionen och sysselsättningen uppe. Bara en mindre del av den svenska marknaden försörjs av svensktillverkade produkter, som genom sitt prisläge har svårt att konkurrera med importvaror från lågprisländer. Tekoindustrin och de tekoanställdas fackliga organisationer har ju i olika sammanhang efterlyst ökat statlig stöd till branschen, och dessa krav har socialdemokraterna — i varje fall verbalt — ställt sig bakom. Vad som nu händer är att socialdemokraterna genom den föreslagna momshöjningen på nytt försvårar för svensk tekoindustri att få avsättning för sina varor på hemmamarknaden. Varorna blir genom den högre momsen dyrare, och människor får mindre utrymme att köpa de relativt dyrare svensktillverkade varorna. För den svenska tekoindustrin blir alltså den sammanlagda effekten av regeringspolitiken förvisso inte särskilt uppmuntrande. Denna situation accentueras givetvis av det faktum att vi har anledning att räkna med betydande reallönesänkningar under 1983. Om regeringen nu vill att löntagarna skall hålla nere sina krav under 1983, så borde regeringen dra tillbaka sitt förslag om höjd moms. De låga nominella löneökningar som man har anledning räkna med under 1983 räcker givetvis inte för att klara prishöjningarna under samma år. Det kan då inte vara rimligt att lägga en momshöjning ovanpå de andra prishöjningarna. Resultatet blir alltför stora reallönesänkningar. Sådana slutsatser har ju också vissa delar av löntagarnas fackliga organisationer dragit. Den sammanlagda slutsatsen blir alltså att en momshöjning i nuvarande läge kommer att både påverka sysselsättningen i negativ riktning och drabba de människor som har det sämst ställt, människor med svag köpkraft. Herr talman! Det har ryktats att man från socialdemokratiskt håll har för avsikt att manipulera med voteringsordningen här i kammaren för att på det viset kunna undgå ett eventuellt voteringsnederlag i fråga om momsen. Jag har svårt att tro på dessa rykten. Det är väl självklart att kammaren i en separat omröstning skall ta ställning till regeringens förslag om en momshöjning. Man kan ju inte i samma omröstning bestämma om man skall höja momsen eller ej och om man t.ex. skall införa skatt på utlandsinvesteringar eller ej. Även om det finns en och annan brist i vår riksdagsordning, är vår riksdagsordning inte så egendomlig att den gör det nödvändigt för kammaren att i samma omröstning ta ställning till regeringens förslag om momshöjning och vpk:s förslag om införande av skatt på utlandsinvesteringar. Detta är självfallet två helt olika ärenden, två helt olika frågor, som måste prövas i kammaren var för sig. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2, som är fogade till skatteutskottets betänkande nr 14. Låt mig för säkerhets skull också yrka på att proposition ställs på dessa båda reservationer var för sig.

Herr talman!

Vänsterpartiet kommunisterna har i motion 128 dels avvisat förslaget om momshöjning, dels föreslagit införandet av en differentiering av momsen. I motion 125, som vi väckt med anledning av den s.k. minibudgeten, har vi anvisat andra möjligheter att tillföra statskassan medel än genom en momshöjning. Tyvärr har också denna massmediala fixering vid frågan huruvida regeringen skall få igenom momshöjningen eller inte, med eller utan taktikröstande, skymt det faktum att matpriserna enligt den linje som regeringen nu slagit in på kommer att öka med minst 15 22 nästa år, oavsett vad som händer med momsen. Till detta skall läggas de negativa effekter som devalveringen får. Jag kan inte låta bli att här bemöta en del av vad Kjell-Olof Feldt sade i sin sista replik till C.-H. Hermansson, när denne inte hade möjlighet att svara. Kjell-Olof Feldt beskyllde vänsterpartiet kommunisterna för att gå en borgerlig social nedrustningspolitik till mötes. Men detta vet Kjell-Olof Feldt, lika väl som vi övriga, är fel. Vänsterpartiet kommunisterna har varit och är för de fyra vallöftena, som han nu påstår att vi vill svika. Vad vi är emot är momshöjningar. Knappast kan väl en utebliven momshöjning ses som en borgerlig social nedrustningspolitik. I den finansiella debatten som Kjell-Olof Feldt förde beskyllde han vidare vänsterpartiet kommunisterna för att vilja öka den privata konsumtionen. Det vill vi inte. Vi vill bara försvara industriarbetarnas och de lågavlönades nuvarande köpkraft. Kjell-Olof Feldt och regeringen vill ju sänka denna köpkraft med 5 276. Devalveringen ger nämligen som effekt att alla drabbas — utom de rika och företagen. LO, Landsorganisationen, räknar med att företagen gör devalveringsvinster på ca 10 miljarder kronor. Vänsterpartiet kommunisterna accepterar svångremmar, men bara på de rika. Huvudfrågan för regeringen är tydligen att sänka reallönerna för de arbetande med 5 96. Jag beklagar detta. Vidare sade Kjell-Olof Feldt att det var en sammansvärjning mellan moderater, centerpartister, folkpartister och kommunister, och han tyckte att det var speciellt ovanligt att moderaterna och vpk kom på samma linje. Ja, jag kan hålla med honom om att det inte är normalt. Vad som är mera normalt är ju att socialdemokrater och moderater, och i vissa fall också andra borgerliga partier, är på samma linje. Det vore självfallet bättre, Kjell-Olof Feldt, med ett samarbete mellan arbetarrörelsens bägge partier om en riktig arbetarpolitik — då skulle inte sådana här situationer behöva uppstå. Herr talman! Frågan om ökade matpriser och högre levnadskostnader kan inte ses isolerat från de kraftiga reallöneminskningar som majoriteten av lönearbetarna har drabbats av under de sex borgerliga regeringsåren. Det rör sig om en faktisk minskning av den egna köpkraften på mellan 10 och 12 96. Att ovanpå detta utsätta dessa grupper för ytterligare minskad köpkraft, dvs. ännu mer åtdragen svångrem, kan inte vi från vpk acceptera. Nr 50 Den omfördelning som skett under dessa sex för arbetarklassen förlorade Onsdagen den år måste upphöra och i stället vändas till att öka köpkraften och 15 december 1982 levnadsbetingelserna för främst lågoch mellaninkomstgrupperna, på de besuttnas bekostnad. Så har dock inte den ekonomiska politiken utformats av den socialdemokratiska regeringen. Den fortsätter svångremspolitiken, med devalvering och höjd moms, med ökade matpriser m.m. som följd. Detta, tillsammans med de hyreshöjningar som är aktuella, slår hårt mot framför allt de grupper som redan i dag har det svårt. Därför är det anmärkningsvärt att det större partiet inom arbetarrörelsen föreslår sådana åtgärder som inte varit främmande för borgerligheten. I stället för att fortsätta skattepolitiken på den inslagna vägen borde man ha rivit upp skatteöverenskommelsen och återtagit momshöjningen. Det är med bl.a. detta som utgångspunkt som vpk sagt nej till en allmän höjning av momsen och i stället förordat alternativa finansieringar till de fyra vallöftena. Vårt alternativ till finansiering riktar sig emot dem som har höga inkomster och stora förmögenheter och gynnar det stora flertal som inte har dessa förmåner. När vi föreslår att den statliga inkomstskatten skall sänkas för dem med låga inkomster och mellaninkomster, dvs. sänkas för dem med inkomster upp till 90000 kr. jämfört med regeringens förslag och något högre i förhållande till 1982 års skatt, är det för att vi skall kunna byta riktning på omfördelningen av resurserna och rikedomarna i samhället. Det är en politik som stöder lönearbetarnas krav och behov. Vänsterpartiet kommunisterna har alltid varit motståndare till mervärdeskatt — moms. Det är ett känt faktum för alla att vpk är det enda partiet som vill slopa momsen på mat i första hand. Det är ett gammalt krav, och det har vi klart och tydligt uttalat i valrörelsen. Vi sade då att vi är överens med socialdemokraterna om ett genomförande av de fyra vallöftena. Men vi säger klart och entydigt nej till att höja momsen och därigenom fördyra bl.a. maten. Matmomsen har ju den egenskapen att den slår hårdare mot låginkomsttagare, barnfamiljer och pensionärer än mot dem som har stora inkomster. Den motverkar således den utjämnande effekt som den statliga inkomstskatten skall ge. Vänsterpartiet kommunisterna har under många år lagt fram förslag i riksdagen om ett slopande av matmomsen, men de borgerliga partierna och socialdemokraterna har då gjort gemensam sak — de har röstat emot våra förslag. När nu socialdemokraterna vill höja momsen, är det därför naturligt att vänsterpartiet kommunisterna säger nej. Vi har i vår motion föreslagit att en differentierad moms införs fr.o.m. den 1 juli 1983. Detta har skatteutskottet avfärdat på några få rader. Men jag tror, herr talman, att det finns anledning att litet närmare gå in på begreppet differentierad moms och se vad det kan innebära i fråga om alternativ till det nuvarande förhållandet. Vpk menar att en differentiering innebär att vi i nuläget skulle kunna sänka 47 momsen på den nödvändiga maten, hålla den oförändrad på andra nödvändiga varor samt höja den på varor som inte är oumbärliga — dvs. en ökning när det gäller det som man kan beteckna som lyxvaror eller icke nödvändiga varor. På detta sätt skulle matpriserna kunna sänkas och på sikt bli helt momsbefriade. Det här förslaget betecknar utskottet som omöjligt av skattetekniska och statsfinansiella orsaker. Detta synsätt är något märkligt, därför att en differentiering ju inte behöver innebära minskade statsinkomster utan tvärtom kan innebära ökade inkomster. Men synsättet är också märkligt, om man beaktar det faktum att detta system är genomfört i många andra länder. Låt mig här anföra några exempel. Av elva europeiska länder som har moms har åtta differentierad moms, och i de länderna är det genomgående en lägre skattesats för maten. I vissa fall har man t.o.m. ingen matmoms över huvud taget. Frankrike, som införde sin mervärdeskatt redan på 1950-talet, har f. n. en skatt på 18,6 26 på normalvaror, 33 1/3 Z på lyxvaror och 5,5 90 på viss nödvändig mat. För Belgien är skattesatsen 17 26 för normalvaror, 25 90 på lyxvaror och 6 90 på livsmedel. Liknande förhållanden råder i Västtyskland, Luxemburg, Österrike och Nederländerna. För Storbritannien och Irland gäller att livsmedel är helt momsbefriade. De länder som tydligen inte skulle klara att införa en sådan ordning skulle alltså vara de tre övriga länderna Sverige, Norge och Danmark. Man måste ställa sig frågan: Varför? Med en differentierad moms skulle hela vallöftespaketet kunna finanseras, samtidigt som man sänker och på sikt slopar momsen på mat. Detta är naturligtvis helt beroende av hur mycket man vill höja momsen för lyxvaror och andra umbärliga varor. Låt mig här visa på några exempel. En momshöjning med tre procentenheter på alla varor utom livsmedel skulle ge en sänkning av nuvarande momssats med en procentenhet på alla livsmedel utom sprit och tobak. Alltså: I stället för att höja matmomsen två procentenheter skulle man kunna sänka den med en. Låt oss gå ett steg längre och även ta hänsyn till regeringens förslag på 230 milj.kr. i livsmedelssubventioner och det ökade stödet till flerbarnsfamiljer, som beräknas kosta 250 milj.kr. Räknar vi in att detta inte behöver genomföras om vi i stället för att höja momsen på nödvändighetsvaror sänker densamma, kan vi med en momshöjning på tre procentenheter på alla varor utom livsmedel och kläder — vilket också framför allt är en nödvändighetsvara — i stället sänka momsen på dessa varor med en procentenhet. Med detta förslag skulle alltså momssatsen för nödvändighetsvarorna — med samma totala uttag för momsen som regeringen nu föreslår — ligga tre procentenheter under den av regeringen föreslagna. Med en differentiering av momsen efter den modell som jag här föredragit skulle momsen bli mindre orättvis. Vpk har föreslagit regeringen att den skulle tillsätta en snabbutredning för att få fram ett förslag om en differentierad moms till den 1 juli. Det anser vi — Nr 50 vara fullt möjligt. Under tiden fram till den tidpunkten skulle enligt vårt Onsdagen den förslag subventionerna på ett utvidgat bassortiment av livsmedel höjas så att — 15 december 1982 summan motsvarar effekten av momshöjningen inom livsmedelssektorn. Detta skulle förutsätta ytterligare omkring 500 milj.kr. på ett halvår till livsmedelssubventioner utöver det regeringen föreslagit. Då skulle priserna sänkas på viktiga livsmedel. Tyvärr ville regeringen inte ta denna möjlighet att få en för konsumenterna acceptabel lösning på momsstriden, och det tycker jag är beklagansvärt. Men det är inte bara konsumenterna som anser att matmomsen bör bort. Även livsmedelshandlarna och deras förbund kräver en översyn för differentiering. De har både en enkätundersökning och en flerårig diskussion inom organisationen som stöd för detta. Jag har tidigare sagt att vpk är överens med regeringen om att de här löfterna skall finansieras, och vi har därför också angett alternativa finansieringar enligt följande: 1. En ytterligare skärpning av skatten på stora arv, gåvor och förmögenheter. Detta skulle ge ca 300 milj.kr. 2. Slopande av aktieoch skattefondssparande. Detta har både vpk och socialdemokraterna lovat i valrörelsen. Nu nöjer sig socialdemokraterna med att gå knappt halvvägs. Ett totalt slopande skulle ge ca 800 milj.kr. ytterligare. 3. Vpk vill slopa avdragsrätten vid representation. Detta har utskottet sagt att man inte är främmande för, men man vill ändå inte i nuläget ta beslut om detta. Om man genomförde det, skulle det emellertid tillföra statskassan ytterligare ca 500 milj.kr. Det är enligt vår mening stötande att företag och vissa enskilda skall kunna bjuda sig själva och andra på krogen och låta övriga skattebetalare betala minst halva notan. Vi säger: Bjud gärna på krogen och köp julklappar och andra gåvor, men betala det själva och överlåt inte detta på andra. 4. Införande av en särskild skatt på utlandsinvesteringar. Det skulle ge ca 550 milj.kr. — C.-H. Hermansson har tidigare mera ingående redovisat det förslaget, och jag behöver därför inte gå närmare in på det. 5. Ändring av skatteskalorna, vilket skulle medföra lättnader för lågoch mellaninkomstgrupperna och samtidigt ge ett överskott på ca 1 miljard kronor. Dessa förslag riktar sig mot dem som har något att avstå ifrån och gynnar —i motsats till en momshöjning — de sämre ställda grupperna. Herr talman! Regeringen och socialdemokraterna i riksdagen har villkorat de fyra vallöftena till momshöjningen, dvs. att om man inte får igenom förslaget om en höjning av momsen med två procentenheter blir det inget fullföljande av löftena. Metoden att på detta sätt öronmärka skattemedel är unik och har tidigare vid flera olika tillfällen avvisats av riksdagen. Men i ärlighetens namn skall sägas att man inte tänker finansiera alla fyra löftena med momspengarna. De skall inte till någon del användas för att finansiera det ökade stödet till arbetslöshetskassorna. Det skall finansieras 49 med en höjd arbetsgivaravgift. Ändå vägrar socialdemokraterna att ge de arbetslösa detta stöd, om de inte får igenom momshöjningen. Jag vill påstå att detta är på gränsen till politisk ohederlighet. Jag har inte hört en enda socialdemokrat säga något annat än att det är med momsen man skall betala de fyra vallöftena. Sanningen är en annan. För förslaget om en höjning av arbetsgivaravgiften finns dessutom en mycket klar majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kommunisterna står för en politik som syftar till att slå vakt om folkflertalets intresse, om arbetarnas, de lägre tjänstemännens och pensionärernas levnadsbetingelser. Det är därför vi går emot förslaget om momshöjningen och föreslår en rättvis skattepolitik.

Herr talman! I propositionen nr 55 föreslår regeringen att vissa av de åtstramningsåtgärder som den borgerliga regeringen beslutat om och som antagits av riksdagen skall återföras till den tidigare nivån. Det gäller de försämrade villkoren för de sjuka, för de arbetslösa, för pensionärerna och för barnomsorgen. I samma proposition föreslås att de kostnader som är förknippade med återställandet till huvuddelen skall betalas med en höjning av mervärdeskatten med knappt 2 20, räknat i konsumtionsledet. Regeringen anser således att budgetsaldot inte kan få försämras med de 4-5 miljarder kronor det här rör sig om. Skatteutskottets socialdemokratiska majoritet delar berörda fackutskotts uppfattning att det är de svaga grupperna som behöver skyddas, speciellt i hårda tider, och att det behövs en politik som utjämnar skillnaderna mellan dem som har arbete och dem som är arbetslösa, mellan dem som är sjuka och dem som är arbetsföra osv. Kort sagt är det här fråga om solidaritet mellan grupper. Mervärdeskatten kan användas som utjämningspolitiskt medel, om dess avkastning går till utsatta grupper och om speciellt svaga grupper får särskild kompensation. Skatteutskottet hälsar därför med tillfredsställelse att barnbidragen höjs och att vissa matsubventioner tillkommer, som tar bort hela momshöjningen på baslivsmedlen. Gentemot den borgerliga reservationens motiveringar för avslag på propositionen finns ju inget annat att säga än att vi här har tämligen oförenliga ideologier. De borgerliga partierna vill ha en minskad offentlig sektor och en minskad omfördelning bland samhällets grupper. Det är bara att konstatera att det är så. I de här aktuella fallen tar sig detta uttryck i att de arbetslösa skall kompenseras mindre för sitt inkomstbortfall, att de sjuka får klara de första dagarna utan ersättning liksom att det blir minskade förmåner till pensionärer och till barnomsorgen. Har man den åsikten, och det har de borgerliga, finns det heller inte något behov av att ta in några fler skattepengar från de människor som inte drabbas av det jag har räknat Det är denna principiella syn som skiljer oss åt, inte skatternas höjd eller tekniska konstruktion. De borgerliga har ju tidigare, för bara något år sedan, haft samma höjd på skattesatsen. Det var närmast manipulationer för att förhindra avtalsmässiga lönehöjningar som gjorde att man sänkte skatten till dess nuvarande nivå, även om Björn Molin i dag försöker ge en annan förklaring till det. Vänsterpartiet kommunisternas motionskrav är motiverade på annat sätt än de borgerligas. Man anser att de sociala delarna i propositionen måste uppfyllas, dvs. förmånsnivåerna skall återställas. Man anser också att budgetunderskotten inte får ökas genom att man avstår från skattekompensationer. Även om vpk inte uppnår full täckning, är man dock beredd att gå en bit på vägen. Men vänsterpartiet kommunisterna är inte beredda att använda mervärdeskatten för att öka statens inkomster utan föreslår vissa alternativa inkomstkällor. Utskottet har prövat de vägar som anvisas av vpk, men har funnit att de knappast är framkomliga. Skälen härför har angivits i utskottets betänkande, men jag vill också här i kammaren litet närmare utveckla punkt för punkt vad det rör sig om. Utskottet anser sålunda att den ytterligare ökning som vpk föreslår av förmögenhets-, arvsoch gåvoskatterna inte är så obetydlig som man vill göra gällande. Med västerländska mått mätt är den i stället rätt avsevärd i de enskilda fallen, även om den inte ger särskilt mycket pengar — 300 milj.kr. —i statsfinansiella sammanhang. Man kan inte gå hur högt som helst med förmögenhetsskatterna. Enligt min åsikt är det viktigare att bestämma värderingsgrunderna än att höja skattesatserna, för i dag är förmögenhetsskatten orättvis när det gäller från vem man tar ut förmögenhetsskatt. Vissa grupper med stora förmögenheter undgår helt enkelt förmögenhetsskatten, medan de som har satt in och sparar sina pengar på bank drabbas av den. Det finns alltså större anledning att utreda förmögenhetsskattens värderingsgrund än att bara helt mekaniskt öka procentsatsen. Utskottet anser också att den skattereform som med stor möda har arbetats fram, och som har godtagits av 75 20 av riksdagens ledamöter, inte utan vidare kan ändras på väsentliga punkter som vänsterpartiet kommunisterna vill. Den ligger f. ö. också till grund för de avtalskrav som framförts av arbetstagarorganisationerna. Det finns både sakliga och politiska skäl som talar emot att i dag ge sig in och röra i just den här delen av inkomstskatterna. Utskottsmajoriteten är visserligen positivt inställd till förslaget om att slopa det s.k. aktieoch skattefondssparandet, men man är samtidigt medveten om att något annat system behöver tillskapas för att gynna sparandet på ett neutralt sätt. Man behöver skapa ett visst inflationsskydd som, med tanke på den inflation vi har i dag, skyddar småspararna från den starka inflationen. Ett sådant nytt system kommer att kosta mycket pengar, varför budgetsaldot inte på långa vägar kommer att bli det som vpk har tänkt sig. Något alternativt sätt är f. ö. inte klart till årsskiftet. Skatt på utlandsinvesteringar är en diskutabel åtgärd. Dels leder den lätt till motåtgärder från andra länder, dels leder också en del utlandsinveste ringar till ökad sysselsättning i Sverige, och det kan också leda till en valutainförsel till Sverige. För vår del anser vi att vi bör ha en effektiv valutareglering, som förhindrar utlandsinvesteringar, om de inte ger ett väsentligt tillskott till Sverige. Kan man få en sådan valutareglering blir det inga pengar, enligt det förslag som vpk har lagt fram. Förslaget om att vägra avdrag för representation för företagen har ofta diskuterats i skatteutskottet. Skäl kan åberopas både för och emot. Skäl för ett slopande kan vara att det rör sig om en lyxkonsumtion, som egentligen är en privat levnadsomkostnad. Men det kan också anföras att representationen i dagens affärsmässiga system ingår som en rätt vanlig omkostnad i många företag. Vi vill inte utan vidare avvisa det förslag som kommunisterna har lagt fram, men man måste samtidigt ha klart för sig att ett sådant beslut inte får effekter på budgeten förrän efter mycket lång tid. Pengar torde inte komma in den vägen förrän i slutet av 1984 eller i början av 1985. Utskottet har alltid varit kallsinnigt till kravet på en differentierad moms eller att momsen skulle avskaffas på vissa varugrupper, exempelvis mat. Skälen härtill har varit dels statsfinansiella problem dels kontrollsvårigheterna. Ju fler skattesatser vi får, desto svårare är det att kontrollera att rätt skattesats betalas. Om man statsfinansiellt skulle ha råd att avstå 4—5 miljarder kronor, skulle det ur alla synpunkter vara bättre att subventionera baslivsmedlen med den summan än att befria dessa varor från moms. Inför man differentierad moms riskerar man nämligen alltid att varorna inte kommer att hamna i rätt skatteklass. Man kommer därmed att få ett ganska stort skattebortfall. Bortser man från risken för fusk är det givetvis möjligt att göra en omfördelning av momsen. En s.k. lyxskatt på helt umbärliga varor ger inte särskilt stora pengar och skapar dessutom stora gränsdragningsproblem. Men man kan naturligtvis av psykologiska skäl genomföra den. Men många varor — både umbärliga och oumbärliga — kommer därmed att få en mycket höjd skatt för att det skall bli möjligt att sänka skatten på livsmedel mycket kraftigt. Jag vill inte påstå att det är helt omöjligt att göra detta, men man skall inte bortse från att fuskrisken är avsevärd. Tommy Franzén åberopar i dag ett flertal EG-länder som har differentierad moms. Men jag är inte säker på vad dessa länders skatteexpertis svarar om man frågar huruvida skatten fungerar bra eller inte. Jag är inte säker på att man får svaret att den fungerar. Den differentierade momsen i dessa länder finns kanske snarare av politiska skäl, medan man måhända av skattetekniska skäl inte vill ha den. Vi yrkar alltså i dag avslag på vpk:s förslag till principbeslut om differentierad moms. Däremot har inte skatteutskottet något emot att man förutsättningslöst utreder de olika konsekvenserna av en differentierad skatt. Men skatteutskottet vill inte vara med om att i dag fatta ett principbeslut utan att veta dess konsekvenser. Så till slut några ord om uppställningen av det aktuella betänkandet från skatteutskottet. Vänsterpartiet kommunisternas motionskrav har egentligen om de ekonomisk-politiska åtgärderna och inte om momsen. Men vpk har Onsdagen den ändå velat använda de inkomstförstärkningar de föreslår i motionen som 15 december 1982 alternativ till den mervärdeskattehöjning som föreslås i proposition 55, dvs. den s.k. löftespropositionen. Utskottet har därför fört över motionsyrkandena — med undantag av det som handlar om inkomstskattereglerna — till det ärende som vi nu behandlar. Detta har skett helt i samförstånd med vänsterpartiet kommunisternas suppleant i skatteutskottet, och de borgerliga ledamöterna i utskottet har inte framfört några invändningar mot den ordningen. De olika motionsyrkandena från vpk handlar ju om de mest skiftande saker, och hade de behandlats i samband med proposition 50 hade de blivit uppdelade på flera olika punkter. På begäran har de i stället flyttats över till dagens ärenden för att vara ett samlat alternativ till mervärdeskattehöjningen. Då måste de också behandlas samlat och rymmas inom den punkt som behandlar mervärdeskatten. Jag fick vid utskottsbehandlingen intrycket att vi var helt överens om detta. Något annat yrkande har i varje fall inte framställts i utskottet. Om man vill bryta ut momsen till en särskild punkt som man behandlar särskilt var det enligt mitt sätt att se felaktigt att över huvud taget flytta över vpk-yrkandena från behandling i samband med den proposition i anslutning till vilken de hade väckts till behandling i dag. De skulle då ha tagits upp under resp. punkter i samband med behandlingen av de ekonomisk-politiska frågorna i övrigt. Någon annan anledning att ta upp dem i dagens debatt än att de är ett finansieringsalternativ till de s.k. löftena finns alltså inte. Det är mot bakgrund därav jag yrkar att de skall behandlas som ett likvärdigt förslag under mom. 1i skatteutskottets betänkande nr 14. Jag yrkar således avslag på det förslag till uppdelning som finns i reservationen. Låt mig sedan bemöta Björn Molin, som sade att syftet när man sänkte momsen var att stimulera ekonomin. Jag bestrider det. Jag tror att syftet i stället var att manipulera så att man inte fick ett genomslag på indexet. Björn Molin sade sedan att man genom en momshöjning förhindrar en ökad efterfrågan. Jag vill påstå att om man tar in en viss summa pengar på momsen och sedan ger ut samma summa pengar till de sjuka, arbetslösa, osv., så kan inte efterfrågan på något sätt förändras. Det blir exakt samma efterfrågan, eftersom man tar in och ger ut samma summa pengar. Förmodligen blir det en ökad efterfrågan, eftersom de grupper som får ut pengarna är svagare än de som betalar dem.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

Herr talman! Först några ord beträffande voteringsordningen. I skatteutskottet har de borgerliga representanterna delat upp reservationen i två delar just för att vi var av den uppfattningen att det finns en majoritet mot en momshöjning. Då är det också naturligt att en sådan majoritet kommer till uttryck i voteringen. Det är därför vi har lagt vårt förslag på det sättet. Erik Wärnberg bemötte i sitt anförande mest vpk, men han talade också om att han och vi borgerliga har olika ideologier. Det är naturligtvis riktigt, men vi gör också olika bedömningar av ordens valörer. Socialdemokraterna i skatteutskottet talar i sin majoritetsskrivning om den sociala nedrustning som de borgerliga partierna ägnat sig åt. De nödvändiga men ändå ganska måttliga begränsningar av vissa förmåner som genomfördes under en borgerlig majoritet kan självfallet på inget sätt kallas för social nedrustning. Den snabba — alltför snabba — ökningen av den offentliga sektorn under hela 1970-talet har huvudsakligen berott på en enorm ökning av antalet tjänster i offentlig service. Under 1970-talet skapades mer än 400 000 nya tjänster i kommuner och landsting. En stor del av dem har vi varit eniga om. Men om socialdemokraterna nu har rätt i sitt tal om social nedrustning skulle vi 1970, då socialdemokraterna hade makten, ha levat i närmast social misär, eftersom det då var 400 000 färre personer som tog hand om oss. Allt tal om en social nedrustning nu faller alltså på sin egen orimlighet och slår tillbaka mot socialdemokraterna själva. Var det inte Olof Palme som sade att man skulle vara varsam med orden?

Herr talman! Erik Wärnberg sade i sitt anförande att en av anledningarna till den här propositionen var att man ville slå vakt om och skydda de svaga grupperna. Det vill också de borgerliga partierna göra, och det ville den borgerliga regeringen åstadkomma. Men varför väljer socialdemokraterna då ett sådant system som det man föreslår för att skydda pensionärerna? Det systemet ger ett väsentligt högre skydd åt den som har hög inkomst än åt den som har låg inkomst. Jag tror inte att Erik Wärnberg kan påstå att det är utformat så att det ger speciellt skydd åt de svaga grupperna. Jag blev något förvånad över Erik Wärnbergs yttrande angående den differentierade momsen. Redogörelsen för utskottets tidigare ståndpunkt är fullt korrekt, och jag har ingenting att erinra mot den. Men i slutet av sitt anförande sade Erik Wärnberg att skatteutskottet inte motsätter sig en utredning om en differentierad moms. Jag förmodar att det var en felsägning och att det var en personlig uppfattning som Erik Wärnberg framförde. Vi har nämligen över huvud taget inte diskuterat den frågan i skatteutskottet. I mitt förra anförande förutsatte jag att vi får möjlighet att ta ställning till mervärdeskattens höjd innan vi går in på beslut i övrigt. För att inget missförstånd skall uppstå vill jag säga att i detta uttalande låg också ett yrkande i enlighet med vad de övriga borgerliga partierna yrkar.
Herr talman! Folkpartiets huvudlinje är att vi skall spara på statens utgifter istället för att höja momsen. På det sättet undviker vi att ytterligare plussa på en starkt stigande inflation. Men vi menar också att en momshöjning i det här läget leder till en större minskning av hushållens köpkraft. Det kommer att slå igenom så att människor har mindre pengar tillgängliga för att köpa svensktillverkade varor. En sådan minskad avsättning för svensktillverkade varor får naturligtvis ett genomslag i form av ökade sysselsättningsproblem. Erik Wärnberg sade att syftet med förra årets momssänkning var att manipulera med prisindex. Låt mig omedelbart och bestämt bestrida det. Syftet med 1981 års momssänkning var att hindra en för stor minskning av den privata konsumtionen, som skulle få genomslag i form av ökad arbetslöshet i handeln och hemmamarknadsindustrin. Den momssänkning som genomfördes var också framgångsrik i den meningen. Om den inte hade genomförts, om man alltså hade följt socialdemokraternas linje, skulle resultatet ha blivit en större minskning av den privata efterfrågan och därmed ökade problem och större arbetslöshet inom både hemmamarknadsindustrin och handeln. Inför risken av ett voteringsnederlag i fråga om momsen talade Kjell-Olof Feldt tidigare om att en sammansvärjning i riksdagen var på gång. Det är ett egendomligt uttalande. Är det alltså så att varje gång regeringen inte får som den vill, varje gång regeringen riskerar att dess förslag inte går igenom, är det en sammansvärjning i riksdagen? Ärade kammarledamöter! Vi lever väl ändå i en parlamentarisk demokrati? Jag tänkte också på detta när Erik Wärnberg sade att han inte tyckte att riksdagen skulle få rösta om våra båda reservationer var för sig. Vad är det för fel, Erik Wärnberg, på att man först bestämmer sig för om man skall höja momsen eller ej och sedan bestämmer sig för om man t.ex. skall införa skatt på utlandsinvesteringar eller ej? Den som är emot en momshöjning kan ju vara antingen för skatt på utlandsinvesteringar eller också emot den. Inte menar väl Erik Wärnberg att det skulle finnas något i våra grundlagar som hindrar oss från att rösta på det viset.

Herr talman! Eftersom repliktiden är begränsad till tre minuter får jag nog göra en uppdelning i två repliker för att bemöta Erik Wärnbergs angrepp på mig och vpk. Jag konstaterar till att börja med att Erik Wärnbergs tal om att regeringen har kompenserat momshöjningen genom livsmedelssubventioner är en sanning med modifikation. Kompensationen avser enbart en relativt begränsad del av i dag subventionerade baslivsmedel. Den täcker således inte momshöjningen på alla s.k. baslivsmedel. Vpk:s förslag däremot tar hänsyn till hela sortimentet av baslivsmedel. Erik Wärnberg säger vidare att vårt förslag till skärpning av skatten på förmögenhet, arv och gåvor inte är obetydligt. Nej, det kanske inte är så obetydligt, men det har vi inte heller försökt göra gällande. Låt mig, för att bara ta ett exempel, se hur vårt förslag utfaller för den högsta klassen i förmögenhetsbeskattningen. De som i dag har en förmögenhet på 1,8 milj.kr. — enligt tio-i-topplistan när det gäller förmögenhetsinnehav, som då och då brukar presenteras i framför allt kvällspressen, är det en mycket blygsam summa — får betala 25 000 kr. i skatt. Enligt regeringens förslag skall de i stället betala 32 000 kr. men enligt vpk:s förslag 43 000 kr. i skatt. Jag tror inte att de går omkull om de måste betala det senare beloppet. Vårt förslag kommer, om det antas, framför allt att innebära ett sätt att gripa sig an dessa stora förmögenheter. Erik Wärnberg tog vidare upp våra förslag om inkomstskatten och sade att det inte går att bryta mot den träffade överenskommelsen. Vpk har hela tiden varit emot skatteöverenskommelsen mellan de tre partierna, socialdemokraterna, folkpartiet och centern. Vi är fortfarande principiellt motståndare till de stora marginalskattelättnaderna för höginkomsttagarna. Vi lägger fram ett förslag som dels innebär en delfinansiering i stället för momsen, dels innebär att de som tjänar 60 000 kr. om året får en sänkt skatt utöver vad regeringen föreslår med 833 kr. De som har inkomster på 150 000 kr. får däremot en skattehöjning på drygt 6 000 kr. Det är den profilen vi tycker att en skattepolitik kommen från arbetarrörelsen skall ha. Herr talman! Jag ber att få återkomma med resten i nästa replik.

Herr talman! Låt mig börja med en kommentar om voteringsordningarna. Någon av mina motståndare sade att vi ämnade manipulera med några voteringsordningar. Men det är precis vad den borgerliga minoriteten har gjort i skatteutskottet. Man försöker alltså ändra på den voteringsordning som är naturlig. Här är det fråga om tre likvärdiga förslag. Om de inte vore det, skulle de över huvud taget aldrig ha funnits med i propositionen. De gäller momsen, avslaget på momsen och frågan om en finansiering på annat sätt. Björn Molin kan sedan göra sig lustig och säga att vi inte kan rösta om momsen och skatt på utlandsinvesteringar på samma gång. Men herr Molin tycks anse att vi i alla fall skall rösta om förmögenhetsskatten, skatt på utlandsinvesteringar och ändringar i skatteskalorna på samma gång. Detär inte fråga om att rösta på skatt på utlandsinvesteringar i detalj, utan här är det fråga om att ha ett gemensamt alternativ till betalning till de förmåner som föreslås i samma proposition. I annat fall skulle dessa inte ha behandlats i detta utskottsbetänkande. Det är fråga om tre likvärdiga förslag, och de bör således finnas på samma ställe. Vad jag hela tiden varit något överraskad över är att man, när vi behandlade denna fråga i utskottet och gav en reservationstid, över huvud taget inte nämnde att man skulle göra den här uppdelningen. Jag är lika förvånad över att man efter det att reservationstiden gått ut och mellan två Nr 50 tryckförfaranden ändrade en reservation till ett särskilt yttrande. Vem som manipulerat i detta fall eller inte gjort det får någon annan bedöma, men jag tror inte att det är utskottsmajoriteten som gjort det. Knut Wachtmeister säger att vi skall vara varsamma med orden. Det tycker jag också att vi skall vara. Att beskylla skatteutskottet för att på något sätt ha manipulerat tycker jag är att inte vara varsam med orden. Jag tror att man kan säga att det är fråga om en social nedrustning. Om man tar bort den ena förmånen efter den andra eller minskar dess värde, så gör man enligt vårt sett att se en social nedrustning. Det är klart att staten måste spara pengar. Det är alltid en fråga om var man skall spara dem. Men hitintills har det ändå varit så att de borgerliga regeringarna velat spara mest på de sociala områdena, och då tycker jag inte att det är fel att kalla det för social nedrustning. När det gäller Tommy Franzén vill jag framhålla — och jag har aldrig sagt någonting annat — att det är fråga om kompensation på de baslivsmedel som i dag är subventionerade. I fråga om förmögenhetsskatten hävdar jag fortfarande att det i det aktuella fallet är bättre att se till att alla betalar 32 000 kr. i förmögenhetsskatt i stället för att någon skall betala 43 000 kr., medan andra med samma förmögenhet kanske inte betalar någonting alls.

Herr talman! En naturlig voteringsordning innebär att man tar ställning till varje sak för sig. Jag frågade Erik Wärnberg vad han tyckte att det var för fel på att man först röstade om det skulle bli en momshöjning eller ej och därefter tog ställning exempelvis till skatt på utlandsinvesteringar. Uppdelning på olika sakyrkanden brukar ju göras, om någon begär det. Det jag tycker är illavarslande är om socialdemokraterna tänker förhindra riksdagen att fritt få rösta om momshöjningen och försöker koppla den omröstningen till ett antal andra frågor, som i sak inte har någonting med momshöjningen att göra. Jag upprepar att en kammarledamot som är emot momshöjningen kan vara för höjd förmögenhetsskatt eller för införande av skatt på utlandsinvesteringar. En annan kammarledamot, som också är emot momshöjningen, kan vara emot höjd förmögenhetsskatt eller införande av skatt på utlandsinvesteringar. Det är detta, herr talman, som gör den av Erik Wärnberg föreslagna voteringsordningen här i kammaren så orimlig. Jag sade inte att man manipulerat i skatteutskottet, men jag har sagt att det har antytts att man tänker manipulera med voteringsordningen här i kammaren, när vi senare skall ta ställning. Jag hoppas verkligen, herr talman, att det är fel. Sverige är ingen bananrepublik; Sverige är en parlamentarisk demokrati.

Herr talman! Jag har icke beskyllt skatteutskottets majoritet för att manipulera eller försöka manipulera omröstningen, men jag är beredd att göra den beskyllningen, om man skulle ta fasta på vad Olof Palme sade i går, 57 nämligen att man skulle kunna tänka sig att taktikrösta fram vpk:s förslag som ett alternativ i huvudvoteringen. Så har inte skett ännu, och jag hoppas att det inte heller sker. Jag beklagar att Erik Wärnberg vidhåller att den begränsning av förmåner som en borgerlig riksdagsmajoritet genomförde kan kallas social nedrustning. Har Erik Wärnberg glömt bort att vi har ett budgetunderskott på närmare 100 miljarder om året? Bara räntan på detta underskott kostar oss 15 nya miljarder varje år. Även om inte vi i denna generation, vi som finns här i kammaren, skall betala detta, skall våra barn och barnbarn göra det. Därför hade jag hoppats och trott att skatteutskottets värderade ordförande hade större förståelse för ett behov av besparingar på alla fronter i vårt samhälle.

Herr talman! I en tid av åtstramning och begränsade ekonomiska resurser är det givet att man skall vara mån om att slå vakt om dem som har det sämst ställt i samhället, men jag reagerar mot att man här talar om social nedrustning när man ser på vad de borgerliga partierna utförde under den tid då de hade majoritet. Det förslag som nu läggs fram om att skydda pensionärerna har ju inte den karaktären att man därmed slår vakt om de lägre inkomsttagarna, utan det har klart en annan utformning, så att den som har en relativt hög inkomst får den största fördelen. Därför menar jag att det är felaktigt att här uttala kritik på det sätt som man gör i utskottsbetänkandet. Visserligen ligger denna fråga på de sociala utskotten, men eftersom det finns med i skatteutskottets betänkande har jag reagerat emot det uttalande som gjorts. Jag anser att det var oerhört värdefullt att den borgerliga regeringen i sin inställning till låginkomsttagarna och inte minst till pensionärerna lade huvudvikten vid ett ökat pensionstillskott.

Herr talman! Låt mig först knyta an där jag slutade förra gången. En rättfärdig skattepolitik kan knappast vara sådan att de som tjänar 500 000 kr. får en skattelättnad på 25 000 kr. på ett år. Det är den skattepolitiken vi tycker är orättfärdig, det är den vi går emot. När det sedan gäller frågan om representationen tycker jag att det kan vara riktigt att företag vill köpa guldklockor eller liknande till gamla trotjänare, men jag menar att företaget skall betala dem och inte skattebetalarna, vilket är fallet med nuvarande regler. Så har vi frågan om den differentierade momsen. Det sades här någonting om att utskottet hade diskuterat den. Jag skulle vilja påstå att det inte har varit någon speciell diskussion, utan man har mer eller mindre bara konstaterat: Det här är inte mycket att diskutera, utan vi avstyrker. Som suppleant i skatteutskottet har jag i och för sig rätt att yttra mig och diskutera, men jag har inte rätt att lägga fram något yrkande eller förslag. Det är en väsentlig skillnad. Vi i vpk tycker att den differentierade momsen är möjlig att genomfö Nr 50 ra.Det kan naturligtvis inte vara en tillfällighet att Frankrike, som införde Onsdagen den differentierad moms redan på 1950-talet, och övriga länder i Europa, som jag 15 december 1982 har relaterat till tidigare och som införde differentierad moms i början av 1970-talet, fortfarande har den kvar. Om den hade varit så väldigt omöjlig som Erik Wärnberg vill göra gällande, är jag övertygad om att man inte hade haft den kvar, utan då hade i varje fall något eller några länder slutat med den differentierade momsen. Det har man alltså inte giort. Man talar också om svårigheten att kontrollera en differentierad moms; det skulle kräva en byråkratisk apparat och föra med sig skattefusk. I och för sig kanske alla skattesystem uppmanar till skattefusk och ger möjlighet till sådant. Men detta skulle inte bli mer byråkratiskt än att man skulle behöva förstärka riksskatteverkets momsenhet med ca 20 årsarbetare enligt dess egen utsago. Det kan vi ställa i relation till det förslag som vi skall klubba i morgon om en reduktion för fackföreningsavgifter, vilken riksskatteverket har sagt att det krävs 42 årsarbetskrafter för att kontrollera. Det är självklart att detta inte alls är i samma storlek som det socialdemokraterna och vi är beredda att genomföra i morgon. När man talar om en sänkning av momsen på maten, eller uteblivandet av en momshöjning, har detta självfallet också betydelse för både kommuner och landsting. De är hårt utsatta i dag, och det skulle bli värre om det blev en momshöjning. Slutligen några ord om påståendet att livsmedelshandeln inte skulle vara motståndare till en momshöjning. Nej, det är den inte i dag, men den har varit det tidigare. Livsmedelshandeln har intagit en annan ståndpunkt under senare år.

Herr talman! Jag fick frågan vad det är för fel på den voteringsordning som de borgerliga har föreslagit i sin reservation. Det stora felet är att likvärdiga förslag kanske aldrig blir föremål för omröstning. Har man tre likvärdiga förslag — moms, avslag på moms eller en annan finansiering — bör alla dessa tre förslag bli föremål för omröstning. Röstar man — enligt de borgerliga förslaget — vid den första voteringen för momsen, kommer kommunisternas förslag om en alternativ finansiering aldrig till omröstning. Det är det stora felet med förslaget i den borgerliga reservationen. Sedan sade Björn Molin att det inte går att rösta om skatt på utlandsinvesteringar samtidigt som vi röstar beträffande mervärdeskattehöjning. Jo, det kan vi visst! Mervärdeskatten och skatten på utlandsinvesteringar är alternativ. Men det är många fler skatter än just skatten på utlandsinvesteringar som samlats till ett alternativ, och då skulle man komma att på en gång rösta om en hel serie av skatter, utan möjlighet att välja. Detta har ni accepterat. Ni har själva slagit ihop skatterna till en enda klump i den andra voteringen och menar att vi samtidigt skall rösta om skatt på utlandsinvesteringar, en höjning av skatten på förmögenheter och slopande av avdragen vid representation. Det vill ni alltså slå ihop och rösta om på en 59 enda gång. Därmed har ni också bevisat att det är fråga om en alternativ finansiering av de utgifter som finns i propositionen. Detta är det stora felet med den borgerliga uppläggningen. Till Knut Wachtmeister vill jag säga att jag inte har glömt bort att vi har ett jättestort budgetunderskott, och därför är jag också angelägen om att vi får de här inkomsterna. Man kan som ni vill minska utgifterna. Det är här fråga om två skilda synsätt, och här kan vi inte mötas. Detta hindrar emellertid inte att vi kan ha samma syn på budgetunderskottet. Till Stig Josefson vill jag säga följande. Jag sade att utskottet inte är omedgörligt när det gäller att utreda konsekvenserna av en differentierad moms, och då visste jag att jag inte talade för hela utskottet. Kanske uttryckte jag mig vårdslöst när jag talade om den socialdemokratiska majoriteten i utskottet och kallade den för utskottet. Så gör man ju i vissa sammanhang, men jag menade alltså den socialdemokratiska majoriteten i utskottet. Beträffande frågan om avdrag för representation förenklade Tommy Franzén det hela väldigt mycket. Är en form av affärstransaktion att räkna som en omkostnad i rörelsen eller inte — det är den stora fråga som man har att ta ställning till.

Herr talman! Jag har, som ordförande i den socialdemokratiska riksdagsgruppen, stått i denna talarstol många gånger förr. Fram till 1976 var mina främsta uppgifter att som regeringschef argumentera för en politik som präglades av social rättvisa under bevarandet av en fast ekonomisk politik. Mellan 1976 och 1982 stod jag här gång på gång som oppositionsledare. Mina främsta uppgifter var att varna för vad den borgerliga ekonomiska politiken skulle ställa till med i Sverige, när det gällde ekonomins styrka och sundhet, när det gällde riskerna för att det till slut ändå skulle vara den sociala tryggheten och sysselsättningen som skulle offras. Jag har, efter förmåga, försökt dra lärdomar från dessa erfarenheter. Den kanske viktigaste lärdomen är denna: Slå, till snart sagt vilket pris som helst, vakt om ekonomins styrka! Det lärde jag mig inte minst av de borgerligas agerande fram till 1976. Det var ingen måtta på vilka momssänkningar och andra överbud som ekonomin då skulle klara av, enligt deras mening. Vi försökte hålla emot. Men vi borde förmodligen ha spänt krafterna än mer. Och inte minst de borgerligas egen historieskrivning numera bestyrker denna erfarenhet. Där säger man numera rent ut att så Nr 50 länge socialdemokratin var stark fördes det en fast ekonomisk politik. Efter Onsdagen den 1973 — i jämviktsriksdagen — blev den svagare. Då tog vi alltför mycket — 15 december 1982 hänsyn — i den s.k. överbryggningspolitikens tecken — till mittenpartiernas krav på påspädning av den privata konsumtionen. Moderaternas rent måttlösa överbud under denna tid var, som alla vet, mycket värre. En annan, och lika viktig, lärdom är: Om du tappar greppet över ekonomin, då är det svårt att åter ställa saker och ting till rätta. Den lärdomen borde den borgerliga delen av denna kammare i hög grad ha gjort till sin. Ty vad fick vi bevittna under de sex borgerliga åren, om inte just hur man tappade greppet och sedan fåfängt famlade för att få tag i verkligheten, för att kunna böja av alla de felriktade kurvorna, när man hela tiden befann sig på fel väg. Sammanfattningen av den ekonomiska utvecklingen under de borgerliga åren blir mycket dyster. Man lät redan från början budgetunderskottet gå i höjden genom en slapp utgiftsprövning och genom otillräckliga inkomster. Sedan kunde man aldrig komma ur detta. Man devalverade flera gånger men följde inte upp med en tillräckligt fast politik. Underskottet i våra utrikesaffärer steg. Inflationen blev högre än någonsin. Underskotten i statsbudget och i våra utrikesaffärer har numera stegrats till utomordentligt höga nivåer. Tillväxten i ekonomin har varit dålig. Arbetsmarknaden har stadigt försvagats. Reallönerna har sänkts. Särskilt ödesdigert är att industriproduktionen har fallit till en nivå som vi uppnådde redan under första hälften av 1970-talet. Industriinvesteringarna är de lägsta på ett par decennier. Industrisysselsättningen har stadigt minskat, de senaste två åren med mer än 40 000 arbetstillfällen per år — 160 000 förlorade jobb i industrin på några år. Till slut fick de borgerliga ta konsekvenserna av sin politik. De fick ge upp den fulla sysselsättningen och inleda en åtstramningsoch nedskärningspolitik som ökade de sociala klyftorna. Jag har, inför den här debatten och inför de förestående omröstningarna, ställt mig frågan varför jag på nytt kan ställa mig i denna talarstol i egenskap av regeringschef. Det handlar självfallet inte om min person. Det handlar om förtroendet för socialdemokratin, grundlagt i en valrörelse där vi bemödade oss om att tala ett tydligt klarspråk i främst tre viktiga avseenden. Vi sade att det enda vi lovar är att genomföra fyra vallöften, för att undanröja vad vi och en majoritet av det svenska folket upplevde som allvarliga hot mot den sociala tryggheten. Det gällde värdesäkringen av pensionerna, karensdagarna i sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och statsbidragen till barnomsorgen. Vi sade att dessa åtgärder kräver finansiering till sista kronan. Och vi talade under hela valrörelsen om att vi skulle finansiera vallöftena bl.a. med ett återställande av momsen till förra årets nivå. Vi sade att utöver detta lovar vi inget utom att sätta in alla krafter för att få 61 ekonomin på rätt köl igen och för att klara sysselsättningen. Detta var våra bestämda utfästelser i valrörelsen. På det programmet fick vi vårt kanske näst bästa val genom tiderna, säger en del. På det programmet återvann vi regeringsmakten. Det är denna politik som utgör regeringens mandat. Vi har på kort tid lyckats sätta i sjön en rad åtgärder för att åter försöka vrida utvecklingen rätt. Vi har genomfört en kraftig devalvering för att ge svängrum åt den svenska industrin och lyckats skapa internationellt förtroende för den. Det hade självfallet blivit en devalvering också med en borgerlig regering. Allt annat är myter och påståenden. Men vi genomförde den med kraft för att söka skapa förtroende för att den skall hålla. Vi har lagt fram ett omfattande investeringsprogram, som fått stöd även av borgerliga företagsledare och ekonomer. Vi har satsat 4 miljarder kronor på att klara så mycket av arbetslösheten som det just nu över huvud taget är möjligt. Därmed har vi för tillfället lyckats hejda ökningen av den öppna arbetslösheten. När vi tillträdde gick 176 000 människor arbetslösa. Vi fick beskedet när vi gick på borggården att antalet arbetslösa var 176 000, varav 75 000 ungdomar. De är färre i dag, trots att det allmänna arbetsmarknadsläget sannerligen inte förbättrats. Det beror på den starka arbetsmarknadspolitiska satsningen, som säkert inte kommit till stånd under en borgerlig regering. Men läget på arbetsmarknaden förblir utomordentligt svårt. Vi har arbetat hårt för att pressa det höga och stigande budgetunderskott vi fått ärva från de olika borgerliga regeringarna.

Det är måttet på borgerlig regeringskonst, och det är inget vackert mått. Vi har, och det är detta som dagens debatt handlar om, lagt fram våra förslag om de fyra vallöftena och deras finansiering. Detta är verkligen inte någon dag vi vill slippa. Det är en dag då vi socialdemokrater vill infria de löften vi givit till väljarna, till pensionärerna, till barnfamiljerna, till löntagarna, arbetare och tjänstemän, som behöver en bra sjukförsäkring och en bra arbetslöshetsförsäkring. Vi socialdemokrater menar, och detta, herr talman, kan en majoritet av riksdagens ledamöter instämma i, att det är rätt och riktigt att genomföra dessa vallöften om pensioner, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, barnomsorg och barnbidrag. Vi menar, och även om detta kan en majoritet av ledamöterna i riksdagen samlas, att dessa sociala trygghetsreformer skall finansieras genom ökade inkomster för staten. Vi menar, och även om detta råder det troligen en stor majoritet, att kommunisternas förslag inte på långa vägar innebär en finansiering till sista kronan av förslagen. Om regeringen i detta läge gick ifrån sitt förslag, skulle det inte bara vara ett avsteg från vad vi sade i valrörelsen utan också innebära att vi skulle släppa efter på våra villkorslösa ambitioner att snabbt och resolut få ett grepp Nr 50 om den ekonomiska utvecklingen. Onsdagen den Visst kan man hävda att det vore bra att slippa höja momsen. 15 december 1982 Visst kan man hävda att matpriserna är för höga. Det är de ju. Men man kan också hävda att det vore bra att kunna sätta in åtgärder för Upphävande av att mildra de hyreshöjningar som nu drar fram över landet. Man kan hävda att det vore ytterst önskvärt att ha mycket mer pengar att sätta in i malmfälten i Norrbotten eller över huvud taget i Norrbotten. Man kan likaså hävda att det vore önskvärt att ha ännu mer pengar till utbyggnaden av barnomsorgen. Man kan hävda att barnbidragen skulle behöva vara högre och höjas mer än vad vi har föreslagit. Man kan, på lika goda grunder, hävda att det inte är bra med lärarlösa lektioner — verkligen inte — och att mycket gott även i övrigt skulle kunna komma av att skolorna fick större resurser. Och vem kan säga emot mig, om jag hävdar att det fortfarande finns skäl att förstärka resurserna till de handikappade? Alla känner till — åtminstone de flesta här i kammaren — att kommunernas kassor är tömda efter den borgerliga regeringens brandskattning. Kommunerna skulle behöva ordentliga tillskott för att klara sin ekonomi. Det försummar de inte att förkunna för regeringen när tillfälle därtill bjuds. Visst finns det många goda ändamål för den som vill rada upp önskemål. Men även om juletiden nalkas, så är verkligheten inte så vacker som i visan om flickan som ville ha en femöring av pappa, en femöring som skulle räcka till allt det fina hon kunde tänka sig. Och även om verkligheten vore så beskaffad, så finns det inte ens en femöring i den kassakista som vi nu fått överta av de borgerliga, vilket kommunisterna stundom tycks vara lyckligen ovetande om. Ni kan få titta ned på botten av den, om ni vill. Behovet av en ansvarsfull finansiering har, herr talman, verkligen inte minskat sedan vi lade fast vår ståndpunkt i den frågan. Sedan valrörelsen har vi hunnit börja gå igenom de efterlämnade kassaböckerna. När regeringen nu tvingas redovisa ett beräknat budgetunderskott på ca 90 miljarder kronor för detta budgetår i stället för de ca 76 miljarder som fanns i den fastställda statsbudgeten, så är den ökningen främst ett arv från den tidigare borgerliga regeringen. Det handlar framför allt om grovt underskattade räntekostnader för statsskulden, redan inträffade förluster i de statliga företagen och alldeles för snålt beräknade medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det ökade budgetunderskottet skärper ytterligare kraven på en ordentlig finansiering av de nya utgifter vi tar på oss. Därför vill jag tala klarspråk. Det handlar inte bara om en momshöjning, utan nu handlar det också om problem vars lösning kan bestämma hela den fortsatta utvecklingen av den svenska ekonomin. Om vi efter två månader går ifrån klara utfästelser från valrörelsen samtidigt som vi sänker garden i kampen mot ett fortsatt sönderfall av 63 ekonomin, var hamnar vi då efter tre år? Vilka krav sätter vi då i rörelse? Vilka anspråk får vi då möta? Vilken trovärdighet har då våra försäkringar om att vi ser det som en oavvislig huvuduppgift att sanera en starkt sönderfrätt ekonomi? Och då återknyter jag till frågan om vilket mandat den socialdemokratiska regeringen har fått. I det perspektivet blir frågan mycket större. I vårt land har vi nu fått pröva på vad en borgerlig politik betyder när det gäller den ekonomiska utvecklingen, när det gäller sysselsättning och social trygghet, när det gäller ordning och reda i politiken, när det gäller allmänhetens krav på beslut i stället för kiv och långhalning. Det slutade med att väljarna sade ett klart nej till en fortsatt högervridning av politiken. Det gick t.o.m. så långt att många socialdemokrater röstade med vpk för att undanröja det enda hot de såg mot en socialdemokratisk regering — att vpk skulle hamna utanför riksdagen. I andra länder har man fått erfara hur en mer konsekvent tillämpad högerpolitik driver ut människor i en massarbetslöshet som var helt otänkbar för några år sedan, hur en sådan politik far fram med den sociala tryggheten, hur den manglar och misshandlar vanligt folk. Det är i det perspektivet som vi får det viktigaste mandatet.

Det var åt det hållet de borgerliga var på väg när det svenska folket dess bättre sade ifrån i valet. De borgerliga partierna är i dagens debatt en kanske litet rörande uppenbarelse, för de bedriver så alldeles klart ett taktiskt spel. Sitt yttersta uttryck finner det spelet i den voteringsordning de nu vill ha och som enligt samstämmiga uttalanden från experter på vår konstitution strider mot riksdagsordningen. Tror någon att detta sker i omsorg om vår ekonomi? Nej, det handlar naturligtvis — det vet ju alla här i kammaren — om en ljuv men falsk sirensång för att locka på kommunisterna, att få dem att göra gemensam sak med borgerligheten mot regeringen.

Reservanternas förslag strider härigenom även mot den förut redovisade bestämmelsen i 5 kap. 5 § riksdagsordningen.” Enligt den högsta expertis som är tillgänglig strider alltså de borgerligas förslag mot riksdagsordningen. Att sträcka sig så långt för att möjligen nå en liten taktisk fördel är att gå ganska långt. Det var en intressant upplysning som Erik Wärnberg nyss lämnade. Det fanns flera reservationer — de borgerliga vågade inte att i sin reservation om avslag på momshöjningen införa motiveringen till detta, för det kunde ju Nr 50 hända att denna avslagsmotivering inte föll kommunisterna på läppen. Alltså skrev man en särskild reservation med motiveringen till att man inte ville ha en momshöjning. Men då upptäckte man att även detta medförde obehagliga risker, för momshöjningen kunde ju motiveras så efteråt, sedan betänkandet var justerat, kom det någon tassande som en tjuv om natten och ändrade ordet ”Reservation” till ”Särskilt yttrande”. Vad var det Björn Molin sade? Sverige är inte någon bananrepublik. Nej, men jag tycker att ni lägger ut bananskal som ni kan halka på i den fortsatta hanteringen om ni gör så här.

De kommer att ligga någonstans långt nere i seriesystemet, tillsammans med folkpartiets. Och innan man kommer så långt har förslagen blockerats med beslut i andra frågor. Risken är att detta skapar ett prejudikat som drabbar småpartier och kommunistiska partier i många andra länder, när man ser till att deras förslag aldrig kommer under riksdagens omröstning — något som de konservativa krafterna är för. Vår gamla eliminationsmetod, som vi hävdar med stöd av riksdagsordningen, garanterar alltid vpk att få sina förslag under omröstning i kammaren och därmed registrerade i voteringen. Herr talman! De borgerliga partierna presenterar inte i sina motioner det egentliga borgerliga alternativet till regeringens politik. De säger bara nej. Det sägs att det politiska minnet är kort, och det är det väl. Men så kort är det ändå inte att vi redan har glömt vilken politik de borgerliga partierna egentligen står för. Visserligen kunde de aldrig precisera sig — så långt sträckte sig inte det politiska modet — men de gjorde ändå klart att de ville gå vidare och fortsätta med den nedskärningspolitik som de inledde 1980. Det var litet olika besked om beloppen — 12 miljarder, 12 miljarder två år i rad eller 25 miljarder kronor på ett bräde i nedskärningar — men inriktningen var fullständigt klar: det skulle bli nya nedskärningar för pensionärer, för sjuka, för handikappade och för barnfamiljer. Det presenterades listor med många förslag. Man sade: Vi kan inte tala om vad vi tänker skära ned före valet. Det går inte. Men i oktober skall vi lätta på förlåten. Då skall vi tala om var nedskärningarna skall göras. Men de alternativen ser vi inte till här i dag. De borgerliga inser bl.a. att om de verkliga alternativen i svensk politik ställs mot varandra, har de ingen annan möjlighet än att hamna i minoritet. Därför säger de borgerliga nu bara nej — för att om möjligt locka vpk med sig. Kommunisterna gör naturligtvis som de själva vill. Men någon ordning borde det vara även i riksdagen. Det är därför det finns en riksdagsordning. Arbetarrörelsen står för en helt annan politik än den borgerliga 65 nedskärningspolitiken. Vi menar att det är viktigt att kunna ge pensionärerna beskedet: Ni skall kunna känna trygghet. Pensionen skall behålla sitt värde. Det är viktigt att kunna säga till den som i dag är yrkesaktiv: Du kan känna förtroende för pensionssystemet. Med en socialdemokratisk regering kommer aldrig en ordning att godtas som innebär att ATP-systemet på sikt raseras. Alla skall ha rätt till en rimlig pension. Vi anser att det är viktigt att kunna ge beskedet till byggnadsarbetaren: Du skall inte behöva stå på en byggnadsställning i kyla och blåst med en förkylning och därmed riskera att få lunginflammation. Du lika väl som andra grupper i samhället skall ha råd att stanna hemma när du är sjuk. Vi fäster stor vikt vid att kunna ge den som drabbas av arbetslöshet löftet: Du skall inte, ovanpå de svåra sociala påfrestningar som arbetslösheten innebär, också behöva få dina inkomster sänkta till mindre än hälften. Vi vill till barnfamiljerna kunna säga att vi vill fortsätta att bygga ut en god barnomsorg. Vi vill att alla barn skall kunna få uppleva gemenskapen med andra barn och lära sig känna förtroende för andra vuxna än föräldrarna. Vi vill att båda föräldrarna skall ha möjlighet att välja att förvärvsarbeta och ändå veta att barnen får god omvårdnad. Vi vill att kvinnorna skall kunna lita på att deras rätt att delta i arbetslivet skall försvaras. Denna hållning är fundamental. Den är avgörande för den sociala rättvisan i sig. Men den är också grundläggande för våra möjligheter att nå en bred folklig förankring av en politik som kan föra oss ur krisen. Låt mig påpeka att det är bara på detta sätt som vi kan lägga grunden till lugna avtalsrörelser. Utan en rättvis fördelning tvingas arbetstagarnas organisationer att värna sina intressen genom att driva upp sina avtalskrav. Därmed skulle redan de första viktiga stegen mot ett ekonomiskt tillfrisknande hejdas. Löntagarnas organisationer har i sina lönebud visat sitt ansvar i dagens ekonomiska läge. Det vore tragiskt om en riksdagsmajoritet skulle spela bort denna möjlighet. Vi måste nu avsätta en större del av våra samlade resurser till att bygga för framtiden — till investeringar — om vi skall kunna trygga framtidens sysselsättning och sociala välfärd. Vi måste också börja minska vårt underskott mot utlandet, om vi fullt ut skall kunna bevara vårt nationella oberoende. En stark ekonomi förutsätter starka statsfinanser, det har vi alltid hävdat. Utvecklingen under de borgerliga åren har besannat detta. Därför måste vi nu försöka att börja hejda försämringen av våra statsfinanser. Det är ett tungt och hårt jobb, inte minst på grund av den fullkomligt lavinartade ökningen av räntan på statsskulden, som är en av konsekvenserna av den borgerliga underskottspolitiken. Det kommer alltså att kräva uppoffringar. Vi är övertygade om att människorna accepterar detta — men bara om alla är med och betalar, och bara om bördorna fördelas rättvist. Därför är en rättvis fördelningspolitik en grundläggande förutsättning för våra möjligheter att återskapa en stark ekonomi. Under de borgerliga åren har vi också lärt oss att en stark ekonomi är en Nr 50 absolut förutsättning för att vi skall kunna upprätthålla sysselsättningen och den sociala rättvisan och tryggheten. Våra förutsägelser om att en borgerlig överbudspolitik utgjorde ett verkligt hot både mot sysselsättningen och mot den sociala tryggheten har besannats. Precis som vi påstod i valrörelsen 1976, så ledde den borgerliga urholkningen av statsfinanserna till att pensionärerna fick vidkännas försämringar. Precis som vi då påstod ansåg de borgerliga partierna till slut att de inte längre hade resurser att sätta in när arbetslösheten ökade. Detta ömsesidiga samband finns alltså mellan den sociala rättvisan och den starka ekonomin. Vi kan å ena sidan inte återupprätta den starka ekonomin utan en rättvis fördelningspolitik. Å andra sidan är en svag ekonomi och svaga statsfinanser det största hotet mot den sociala rättvisan och den fulla sysselsättningen. Låt mig sammanfatta. Ett land kan inte byggas med hjälp av ökade sociala klyftor. Men vi kan heller inte låta ekonomin falla sönder. Misslyckas vi med att få kontroll över ekonomin får vi åter se arbetslösheten växa och framtidstron svikta och ge vika. Efter dessa grundsatser har den nya regeringen utformat sin politik. Det är på denna grund vi står när jag nu klargör att denna regering inte tänker administrera en sönderfallande ekonomi och inte tänker ge upp den sociala tryggheten. Något sådant mandat har inte väljarna givit oss.

Herr talman! För några månader sedan gjorde socialdemokraterna, i synnerhet Olof Palme, sig lustiga över att vi moderater varnade för ett nyval om det skulle bildas en minoritetsregering efter valet. Jag minns själv att jag satt på ett hotellrum någonstans i Sverige och hörde Olof Palme i TV säga: Gösta Bohman har hetsat upp sig till den mildra grad att han t.o.m. hotar med nyval. — Skrattar bäst som skrattar sist! Då tog socialdemokraterna det påpekandet till intäkt för att understryka sin egen förmåga att med fasthet och konsekvens styra Sverige. Med socialdemokratin i regeringskansliet skulle det bli ordning och reda, slut på regeringskriser. Framför allt skall vi få en regering, sade Olof Palme i slutdebatten i TV. Den öppna handen skulle ge en ny era av breda lösningar, och frid skulle åter lägra sig över gamla Sverige. Men underbart blev kort! Nu, mindre än hundra dagar efter valet, sänder en liten men betydelsefull del av regeringsunderlaget ut braskande propåer om nyval, om man får tro uppgifter i pressen. Minoritetsregerandets svagheter framträder allt tydligare. Regeringen står inför ett allvarligt nederlag. Statsministern hotar att avgå. Bara tre månader efter valet står Sverige inför en regeringskris. — Så var det med myten om den starka socialdemokratiska regeringen. Socialdemokraterna har tidigare också hotat med att dra tillbaka sina vallöften om de inte får igenom de skattehöjningar de föreslagit. Vi vet ännu 67 inte om allt detta bara är tomma hot. Är det ett led i utpressningstaktiken mot vpk eller är det rent av frukten av en gryende insikt om att de växlar som ställdes ut i valrörelsen saknar täckning, att löftena inte var annat än falska förespeglingar och lockbeten i en valkamp där makten sattes framför ansvaret — en gryende insikt om att Sverige inte har råd med allt ni lovade i valrörelsen? Då sade vi moderater att socialdemokraterna manövrerat sig in i en position, där de förr eller senare skulle tvingas välja mellan att svika sina egna, som trott på löftespolitiken, eller svika ansvaret för Sveriges ekonomi. Ja, nu är sanningens minut här, och regeringen Palme skall välja mellan dessa alternativ. Den sitsen är i hög grad självförvållad. Den är en logisk följd av alla socialdemokratiska överbud i valrörelsen och under sex år i opposition. När jag hörde Olof Palme nyss fick jag ett intryck av att han på något sätt skulle ha tillbringat tiden i opposition med att varna för att det blev för mycket utgifter, med att föreslå besparingar. I själva verket kan jag knappast påminna mig en enda utgift som inte socialdemokraterna accepterade under den borgerliga regeringstiden. Och jag kan påminna om legio av överbud. Det finns något undantag - NCB var ett sådant undantag, där socialdemokraterna ville ge mindre, men jag har svårt att påminna mig något annat. Under de två riksmöten då jag var kommunikationsminister var det inga bekymmer att med hjälp av socialdemokraterna få de medel man ville ha från riksdagens kammare. Tvärtom ville socialdemokraterna i varenda fråga där det var skiljaktiga meningar lägga på ytterligare utgifter. Då ser det mycket konstigt ut att ni i dag kommer och beskyller de borgerliga för det— de som verkligen sade nej. Men ni sade nej till nästan alla besparingar. Nu har vi inte råd med en större offentlig sektor. Det är viktigt att slå fast detta elementära ekonomiska faktum. Det allvarligaste är därför inte att denna regering saknar majoritet för sina förslag till hur den skall betala löftena. Nej, det är att den har bundit sig för utgifter som vi helt enkelt inte har råd med. De finansiella problemen kanske blir mindre om man höjer skatterna, men de strukturella problemen blir desto större. Herr talman! Regeringen har redan övergett ett av sina viktigaste vallöften — värdesäkring av pensionerna. Genom den ekonomiska politikens allmänna inriktning har man också svikit alla dem som trott på löften om svängrum men nu sitter där med svångrem. Nu står regeringen möjligen i begrepp att svika också de sista resterna av sina braskande vallöften. Spelet framstår som extra märkligt, eftersom de fyra löftena uppgavs vara prioriterade — och med prioriterade menas vanligen att de är viktigare än andra. Om det inte skulle gå att höja mervärdeskatten kanske en och annan väljare väntar sig att löftena betalas genom besparingar på andra områden eller t.o.m. infrias utan någon täckning alls. Att hålla budgetunderskottet nere är ju på intet sätt heligt för socialdemokraterna. Varför är just de fyra prioriterade vallöftena så sammansvetsade med momshöjningen? Det går ju utmärkt för denna regering att öka utgifterna på snart sagt alla andra områden utan att höja momsen. Utgifterna för de oprioriterade löftena, som man skulle genomföra bara om man hade råd — räntebidrag till byggande, Nr 50 lönebidrag, livsmedelssubventioner, hyresrabatter, bidrag till fjärrvärme Onsdagen den och till torveldning, för att bara ta några ur högen — ökas kraftigt utan 15 december 1982 finansiering. Men de prioriterade måste ovillkorligen betalas! Nej, herr talman, argumenten övertygar inte. Om dessa löften är viktigare än allt annat får regeringen bekväma sig till att föreslå besparingar på andra områden eller avstå från alla andra utgiftsmiljarder som föreslås i den proposition vi skall behandla i morgon. Regeringen ger exempelvis ut 10 miljarder till de statliga företagen. Dessa utgifter behöver icke finansieras. Om dessa miljarder är mer prioriterade än Olof Palmes kanoniska löften från valrörelsen — varför sade man då inte det? Och varför sade regeringen inte före valet att höjd moms var en ovillkorlig förutsättning för att upphäva beslutet om karensdagarna? Jag tror icke en enda av alla de arbetare som röstade med er hade en aning om att förutsättningen för att karensdagarna skulle tas bort var att momsen höjdes. Varför sade ni inte att det mest prioriterade av alla löften var att mervärdeskatten skulle höjas? Vidhåller ni nu er koppling mellan höjd moms och de fyra löftena? Om ni gör det — vad återstår då av den politik ni gick till val på? Vad skall alla väljare tro om Sveriges politiker och om valhandlingens betydelse om ni överger alla löften inom loppet av några veckor? Om nu regeringen väljer att koppla momshöjningen till vallöftena, förutsätter vi också att regeringen tar de parlamentariska konsekvenserna om den förlorar i omröstningen. Olof Palmes tal var inte särskilt klart på den punkten. Det skulle vara värdefullt om statsministern klargjorde om regeringen avgår om den inte får igenom sitt förslag till momshöjning och om regeringen inte kommer att genomföra de prioriterade löftena om inte momsen höjs. Klartext vore bättre än statsministerns utomordentligt dunkla tal på den här punkten. Herr talman! I går gjorde statsministern i TV oemotsagd — jag betonar det — gällande att regeringen var offer för en sammansvärjning om riksdagen använde sig av sin grundlagsenliga rätt att säga nej till regeringens förslag om höjd moms. Det var ett intressant ordval. Om det stora socialdemokratiska partiet inte får som det vill är det offer för en sammansvärjning! Det ligger tydligen något omoraliskt i att rösta ned socialdemokraterna. Statsministern sade t.o.m. att det skulle vara i strid med lag om riksdagsmajoritetens uppfattning i denna fråga också blev kammarens beslut. Riksdagsmajoriteten vill inte höja momsen. Då är det också logiskt att riksdagen röstar på ett sätt som gör att momsen inte höjs. Statsministerns påstående att detta skulle strida mot riksdagsordningen saknar grund. Jag tror att det vore mycket obegripligt för svenska folket, som vet att det i riksdagen inte finns majoritet för att höja momsen, om momsen ändå höjdes på grund av några voteringstekniska konststycken, som gjorde att vad majoriteten i Sveriges riksdag tycker inte också blev Sveriges riksdags beslut. Med stort patos invänder statsministern mot en procedur som leder till att 69 majoritetens uppfattning också blir riksdagens beslut. I samma andetag antyder han att hans riksdagsgrupp kan taktikrösta i syfte att se till att minoritetens uppfattning blir riksdagens beslut. Herr talman! Makt är icke rätt. Skulle den situationen uppkomma att socialdemokraterna genom taktikröstning får igenom ett förslag som en majoritet är emot blir konsekvenserna allvarliga. De borgerliga partierna har aldrig tillgripit taktikröstning för att tricksa bort socialdemokratiska förslag som kunnat vinna kammarens bifall. Tillfällena skulle annars ha varit legio under jämviktsriksdagen och de borgerliga majoritetsåren. Men det har varit en hederssak att avstå från dylikt. Och det är alltjämt en förutsättning för att arbetet i Sveriges riksdag skall fungera. Herr talman! Den socialdemokratiska kopplingen mellan momshöjningen och de fyra löftena visar i varje fall att frågan om höjd moms inte kan frikopplas från den ekonomiska politiken i övrigt. Momsfrågan måste sättas in i ett större sammanhang — som ett led i regeringens försök att sanera vår ekonomi. Jag väljer att tolka regeringens förslag i den proposition som vi nu behandlar som ett sådant försök — inte för att vi moderater tror att så blir fallet, utan därför att det är en god regel att försöka tolka också motståndarens handlande till det bästa. Att kritisera behöver inte vara detsamma som att misstänkliggöra andras avsikter. Den som läser vad regeringen anför, bl.a. som motiv för att höja momsen, måste ge regeringen erkännandet att den menar väl när den talar om allt som den vill åstadkomma. Och vi tror gärna både Olof Palme och Kjell-Olof Feldt på deras ord när de redovisar sina ambitioner. Vi moderater ifrågasätter inte att ni vill minska budgetunderskottet och utlandsupplåningen, att ni vill öka industriproduktionen och den ekonomiska tillväxten, att ni vill bekämpa prisstegringarna och att ni vill spara i stat och kommun. Vi tror också att ni anser att företagens lönsamhet måste öka och att vi bara kan få trygga jobb i företag som går med vinst. Vi tror att ni menar allvar när ni säger att ni vill stimulera industrins investeringar och nya satsningar i det enskilt ägda näringslivet. Men vad vi då inte kan förstå är varför dessa goda avsikter följs av förslag som nästan alltid får motsatt effekt. Ni vill minska budgetunderskottet men ökar det med en tredjedel. Bara på ett budgetår ökar utgifterna med 20 miljarder kronor och underskottet kommer sannolikt att närma sig 100 miljarder i stället för de 90 miljarder som ni tror. Med förlov sagt, i detta perspektiv framstår inte momshöjningen som den statsfinansiella ödesfråga som regeringen gör den till. Den statsfinansiella krisen kommer oberoende av momsens höjd, om inte regeringen hejdar utgiftsökningarna och börjar spara. I år kommer enbart räntorna på statsskulden att stå för halva budgetunderskottet. Och takten ökar. En fjärdedel av statens inkomster går nu till att betala räntan — 25 öre på varje skattekrona. En fjärdedel av momsen på allt som en svensk köper går till att betala räntan på den skuld som vi redan har dragit på oss. Likadant är det med inkomstskatten och med alla de skatter Nr 50 som vi betalar till staten. En fjärdedel går till att betala räntan på den skuld som staten redan har. Och då kommer krisen närmare. Nu krävs det hårda tag, rejäla besparingar. Kjell-Olof Feldts varningsord om budgetunderskottets faror blir mest besvärjelser om man inte förser orden med ett konkret innehåll. Socialdemokraterna vill låna mindre utomlands. Jag tror dem naturligtvis på deras ord där också. Men budgethanteringen tvingar fram nya utlandslån. Nästan alla inser numera att bytesbalansunderskottet bara kan täckas genom en dramatisk minskning av underskottet i statsfinanserna. Nu senast har även SNS konjunkturråd slagit fast denna sanning. Och det säger inte litet när t.o.m. Erik Lundberg har skrivit under på det. Socialdemokraterna vill bekämpa inflationen. Det sade de i valrörelsen, och det säger de i dag. Men varför då först fördubbla prisstegringstakten? Visserligen kan en momshöjning på sikt sägas leda till lägre inflation genom att den har en åtstramande effekt, men det är allt en rejäl omväg när inflationen var på väg ner, då socialdemokraterna tågade in i kanslihuset. Den omedelbara effekten av momshöjningen blir att priserna stiger med 196. Inflationen hotar hela den ekonomiska anpassningen. Vad prisstegringar på kanske 13, 14 eller 15 96 nästa år betyder för avtalsrörelserna 1984 och 1985 är lätt att förstå. Men även med ansvarsfulla avtal riskerar näringslivets kostnader att öka snabbare än i våra konkurrentländer. Devalveringseffekten äts upp, och vår industri vinner inte de marknadsandelar vi så trängande behöver. Socialdemokraterna vill få i gång industrin, säkra en uppgång i investeringarna och öka tillväxten. Regeringen säger sig hysa stor förståelse för kraven på högre vinster. Det är bra. Men också här får regeringens politik rakt motsatt effekt. Förutom momshöjningen höjer socialdemokraterna arbetsgivaravgifterna från årsskiftet med 2 26. Andra lönebaserade avgifter höjs också. En särskild skatt lägger ni på aktieutdelningarna. Rader av andra skatter höjs och nya införs. Allt detta minskar ju avkastningen på det kapital som satsas i företagen. Som budgetunderskottet ökar lär det inte heller gå att sänka räntan. Inflationen gör att det lönar sig bättre att placera pengar i fastigheter och statsobligationer än att satsa på investeringar i svensk industri — för att inte tala om det lönsamma i att satsa i diamanter, tavlor och mattor. Den hårda åtstramningen på hushållens ekonomi slår hårt mot bl.a. handeln, och den privata tjänstesektorn riskerar att tappa kanske 20 000 arbetstillfällen nästa år. Samtidigt satsar regeringen enorma belopp på olönsamma statliga företag. Allt detta motverkar vad regeringen säger sig vilja åstadkomma — ökad tillväxt, ökad industriproduktion och bättre lönsamhet i företagen. Ni må mena aldrig så väl, men en regering kommer inte att dömas efter sina avsiktsförklaringar utan efter sina gärningar. Jagtror, herr talman, att klyftan mellan ord och handling har sina naturliga 7 Nr 50 orsaker. Det socialdemokratiska partiet är belastat av sitt förflutna och av sin Onsdagen den ideologi. Socialdemokratin är ett socialistiskt parti som tvingas regera ien 15 december 1982 ekonomisk verklighet då socialismen icke erbjuder några lösningar. Ökade utgifter i stat och kommun samt höjda skatter är en naturlig följd av en ideologi som ser kollektivisering och politisering av samhällslivet som ett mål. Därför blir Sveriges ekonomiska vägval med nödvändighet också ett politiskt vägval. Kollektivistiska lösningar på skilda samhällsproblem har lett oss in i dagens ekonomiska svårigheter. Resurserna utnyttjas sämre, och byråkrati och skatter kväver människors lust att jobba och satsa. De stora maktapparaterna — myndigheterna och organisationerna — och de tusentals regleringarna dödar initiativlusten. Allt aktivare kollektiv skapar allt passivare enskilda människor. Det är svängrum för den enskilde som Sverige behöver och som svenska folket vill ha. Nu talar inte bara politiska skäl för reformer som stärker marknadsekonomin och friheten. Det finns också starka ekonomiska argument för en liberalisering av samhällslivet i allmänhet och det ekonomiska livet i synnerhet. Frihet för den enskilde att välja, tycka och tänka som hon vill är ett medel att nå ett öppnare och ekonomiskt starkare Sverige. Marknadsstyrning ger bättre hushållning med knappa resurser och rustar oss till att bättre kunna konkurrera på en allt hårdare världsmarknad. En fri ekonomi ökar vår ekonomiska styrka, därför att den förbättrar vår anpassningsförmåga. Därigenom — och det är viktigt — tryggas också våra möjligheter att ge hjälp där hjälp verkligen behövs, både här hemma och i andra länder. En fri ekonomi ger oss styrka att ta hand om dem som icke förmår hjälpa sig själva. Alternativet, herr talman, är en samhällsutveckling byggd på goda avsikter men med små praktiska möjligheter till solidaritet i det långa loppet. Varje politiskt beslut, varje reglering och varje välvilligt ingripande från stat och kommun kan ha de ädlaste motiv. Men summan av allt detta kväver den enskildes frihet och oberoende, och då är föga vunnet. Solidaritet och gemenskap sitter allt trängre när resurserna blir knappare. Ju större del av den enskilda människans ansvar som flyttas uppåt i samhällspyramiden, desto likgiltigare blir vi för varandra. Klyftan mellan socialdemokraternas politiska ideal och den ekonomiska verkligheten blir allt djupare. Kartan stämmer inte med terrängen, och för regeringen gäller kartan. För oss moderater gäller terrängen. Min slutsats är att inget land kan skapa välfärd utan att medborgarna ges utrymme att ta initiativ och ansvar, för det är på människornas arbete välfärden beror, inte på kollektivens förmåga att styra och ställa. Friheten är Sveriges viktigaste tillgång. Låt oss inte kväva utan i stället utveckla den. Det är övertygelsen om att alla de tillgångar som finns hos åtta miljoner svenskar och som styr våra ställningstaganden till regeringens förslag måste frigöras. Vi vill ha färre regleringar, när regeringen vill ha fler. Vi vill ha mindre 72 politisering, när ni vill ha mer. Vi vill ha mindre av byråkrati, när ni vill ha mer. Vi vill ha lägre skatter, när ni vill ha högre och nya skatter. Vi vill ha Nr 50 ökad valfrihet, icke en minskad. Onsdagen den Varje enskilt beslut i denna kammare borde syfta till att liberalisera 15 december 1982 Sverige, vårt ekonomiska system och vardagen för de vanliga människorna. Därför kan vi inte godta era förslag om ökade utgifter och ökade skatter. Vi anser att den rakt motsatta politiken är den enda möjliga vägen. Förslaget till momshöjning, kombinerat med de socialdemokratiska vallöftena, är ett typiskt exempel på den rundgång vi avvisar. Vårt alternativ till den socialdemokratiska ekonomiska politiken hade varit att inte devalvera. Det hade då förutsatt en oförändrad moms och också oförändrade eller rent av något sänkta arbetsgivaravgifter. Vi hade också låtit bli att höja alla de övriga skatter som socialdemokraterna nu vill höja. Vi hade inte heller ansett att det hade funnits möjligheter att genomföra utgiftsökningar på runt 20 miljarder detta budgetår — 30 miljarder på helåret — som ni föreslår. Enda undantaget är flerbarnsstödet på 120 miljoner, som vi vill betala genom minskade livsmedelssubventioner. Vi skulle också ha fortsatt med kraftiga besparingar i stat och kommun — nolltillväxt i stat och nolltillväxt i kommuner, kommunalt skattestopp och statlig medverkan endast i investeringar som är räntabla, investeringar som ger någon avkastning. Vi skulle ha genomfört en marginalskattesänkning värd namnet, betalad också den genom ytterligare besparingar. Med allt detta hade vi skapat en bas för mycket låga löneavtal och åstadkommit en låg total kostnadsökning för näringslivet och därmed bättre konkurrenskraft och — minst lika viktigt — fortsatt låg inflation. Kort sagt, herr talman! Genom att dra åt svångremmen också på politikerna skulle vi fördela bördan jämnare. De som skall arbeta Sverige ur krisen skulle få bättre lön för mödan. Det måste löna sig att arbeta — det är en slogan som håller i alla tider. Den lägre inflationen skulle gynna alla, särskilt dem som har de största ekonomiska problemen. De lägre avgifterna på arbetskraften och lägre marginalskatter skulle gynnsamt påverka möjligheten för jobb i näringslivet. Riktiga jobb skulle vi få, och AMS skulle slippa att komma efter med sopkvasten, när industrin måste dra ned därför att den inte har råd att betala arbetskraftskostnaderna. Vi moderater vet att det blir hårda år för svenska folket under lång tid framåt. Vi sade detta i valrörelsen — i vartenda valtal. Därför är vi, herr talman, beredda att möta de krav som en förnuftig ekonomisk politik ställer. Vi utlovade inga förmåner för att ge utrymme för en högre levnadsstandard. Nej, vi utlovade inga sötebrödsdagar — bara mer av arbete och mer av sparande. Men det är en politik med människorna, inte mot dem, en politik som bygger på övertygelsen att det aldrig går att skatta, utreda, politisera, reglera eller sammanträda Sverige ur krisen. Välfärden och Sveriges styrka är och förblir summan av miljoner enskilda människors arbetsinsatser. Låt oss inte bara göra det mer lönsamt att arbeta. Låt oss också göra det enklare att ta initiativ och enklare att arbeta. Därför, herr talman, väljer vi moderater hellre moroten än piskan. Vi vill låta utvecklingen styras av människornas fria vilja.